Herr talman! Vi är nu inne i det block av talare som kommer från skatteutskottet, och det ärende vi har att behandla är frågan om sänkning av arbetsgivaravgiften. Denna har varit den genomgående tunga frågan i de flesta debattinlägg i dag, och jag skall i någon mån följa Erik Wärnbergs exempel och vara kortfattad. Det är trots allt några synpunkter jag vill anlägga på detta eftersom det har behandlats i vårt utskott. Jag vill erinra om att det var redan i augusti i fjol som regeringen beslöt att i princip uttala sig för att föreslå borttagande av arbetsgivaravgiften. Man föreslog samtidigt att 2 96 skulle avskaffas den 1 januari 1978, och frågan lämnades öppen när man skulle ta resten av avvecklingen. Bakom det beslutet ligger också principiella synpunkter och jag vill helt kort anföra några av dem. Löneskatten — som är en skatt på arbetskraften — har negativa effekter som gör att man ogillar denna form av beskattning. Det är fel att lägga skatten på lönebasen. Bl. a. motverkar den direkt sysselsättningen. Den främjar anskaffandet av maskiner som därvid ersätter den mänskliga arbetskraften, ofta i en takt som inte är försvarbar ens ur rationaliseringssynpunkt. Löneskatten drabbar vidare personalintensiva företag hårdare. Småföretagen kommer därvid i första hand i kläm, men även företag ute i glesbygden och på de små orterna blir särskilt utsatta, eftersom de i regel har fler anställda i förhållande till omsättningen än de stora företagen på industriorterna. Serviceföretagen drabbas också. Reparationer, underhåll och liknande verksamheter slås ut alltmer. Detta innebär en försämrad service för människorna, och vi får en slit-och-släng-tendens när det gäller varor, maskiner, verktyg osv., vilket innebär att vi uppmuntrar en misshushållning med resurserna. Löneskatten drabbar kommunerna och landstingen hårt. Kommunerna har redan nu ett högt skatteläge, och de som hårdast drabbas av kommunalskatterna är låginkomsttagarna. Det är principiellt felaktigt att staten skall ta ut skattav kommunerna som de i sin tur måste ta ut från skattebetalarna efter ett proportionellt system. Det som framför allt påverkas i det här avseendet är vårt konkurrensläge. Med löneskatten lägger vi en skatt på vår egen produktion som vi skall sälja till utlandet, medan den produktion vi köper från utlandet blir obeskattad. Detta har i hög grad bidragit till det ogynnsamma handelsutbyte som vi haft under de senare åren. En av de stora orsakerna till vårt ogynnsamma kostnadsläge och försämrade konkurrenskraft är att den socialdemokratiska regeringen så kraftigt höjde arbetsgivaravgifterna — från ca 4 96 1960 är vi nu uppe i ca 40 96. Motiven att just nu ta bort de resterande 2 procenten har anförts av flera talare tidigare i dag. Jag vill bara understryka att åtgärden bör verka gynnsamt på näringslivets lönsamhet, eftersom den sänker dess kostnader. Prisutvecklingen kommer också att påverkas gynnsamt — företagen kommer i många fall att kunna sänka sina priser eller avstå från att höja dem. Därmed ökar konsumenternas köpkraft. Den ökade lönsamhet som man således kan påräkna stimulerar givetvis också investeringarna, utvecklingen av företagen och sysselsättningen inom näringslivet. Jag vill understryka regeringens uttalande om att avsikten inte är att borttagandet av arbetsgivaravgiften skall innebära ökad vinstutdelning i företagen. I det sammanhanget vill jag anknyta till vad Inga Lantz sade om att miljarder slussas över från löntagarna till företagarna och hamnar i deras fickor — dylika påståenden har vi hört flera gånger här i dag. Det är ett faktum att de flesta företag f. n. går dåligt. En lönsamhetskurva i den bok som har åberopats tidigare under debatten visar att företagen sedan 1960-talets början haft en vinst på i genomsnitt ungefär 4 96. Den vinsten har nu gått ner och pekar mot noll. De flesta vet att det inte går att driva företag på sådana villkor. En förbättrad lönsamhet leder alltså inte självklart till en ökad vinstutdelning. Skulle det bli vinst, så går denna givetvis först och främst till utvecklingsinsatser och till att förstärka företagets ekonomi. Detta stärker även sysselsättningen. Den reservation som socialdemokraterna har lämnat är ganska försiktigt skriven. Det kanske är herr Wärnberg som har bidragit till att den är balanserad och inte så aggressiv som många inlägg i debatten i anslutning till denna fråga har varit. Men jag tycker att reservationen innehåller ett par motsägelser. Å ena sidan sägs att man inte har några garantier för att den skattesänkning som förslaget innebär kommer att ge något resultat. Längre fram i reservationen sägs å andra sidan att snabba vinstökningar kan leda till att kompensationskrav uppstår. Detta strider emot vartannat. I reservationen talas också om social utjämning och risk för att fördelningsproblem uppstår i samband med föreslagna åtgärder. Men grunden för en social utjämning är att vi har arbete åt helst alla människor, och jag vill bestämt hävda att den grundläggande förutsättningen för att de flesta människor skall kunna få ett arbete är att företagen har en god lönsamhet, att de kan utvecklas och att de är konkurrenskraftiga såväl på utlandssom på hemmamarknaden. Därför är detta även en social åtgärd. En sänkning av arbetsgivaravgifterna bidrar till att få bättre fart på hjulen i näringslivet. Man säger att riktade stödåtgärder skulle vara bättre. Regeringen använder båda metoderna. De åtgärder som en strukturfond om 4 miljarder skulle kunna användas till har redan tidigare vidtagits av regeringen i flera fall. I reservationen vid skatteutskottets betänkande nr 56 talas det om vinstökningar, åtminstone på sikt. Detta är ju något som inte stämmer med talet om att planerade åtgärder inte skulle ge något resultat. Garantin för att sänkningen av dessa avgifter leder till resultat ligger i de många företagen. Alla erkänner vi den betydande kraft vi har i vårt svenska näringsliv. Inom detta sysselsätts 4 miljoner människor, av vilka två tredjedelar finns inom det privata näringslivet. Vi har kunnat upprätthålla sysselsättningen trots särskilt dåliga konjunkturer. Att man rätt använt de resurser man förfogat över och ”inte stoppat dem i företagarnas fickor” visar utvecklingen när det gäller den trygghet man givit de anställda. Här har vi också garantin för att en skattesänkning skall användas riktigt även i fortsättningen. Med dessa ord vill jag, herr talman, yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkanden 56 och 57; det senare gäller den slutliga regleringen av statsbudgeten.

Herr talman! Lång dags färd mot natt. Jag förstår att många tycker att det vore dags att fatta sig mycket kort i denna debatt som ju spänt över det mesta. Jag skall försöka medverka i det stycket. Men uttrycket lång dags färd mot natt skulle kanske kunna vara en rubrik över den utveckling vi kan se när det gäller svensk ekonomi. Under en lång följd av år har förändringarna mellan långa arbetsfyllda dagar och nätter varit av det slag man just under den här årstiden upplever: nätterna har varit relativt korta och behagliga — i varje fall inte särskilt kalla. Detta gäller ända tills för ett par år sedan då man fick en ovanligt kall och mörk natt som vi nu är i färd med att försöka ta oss ur. Jag tror inte att vi kan nöja oss med att möta den här ovanligt bistra vinternatten med att krypa ned i fållbänken och dra fällen över oss. Första villkoret för att vi skall kunna få en bättre miljö är att vi erkänner verkligheten, och då duger det inte med varmluft. Regeringens och utskottets företrädare har i dag ganska bra beskrivit hur den ekonomiska verkligheten nu upplevs och vad man tänkt sig sätta in för åtgärder för att bemästra problemen. Den mycket enkla och korta summeringen är att vi under ett antal år konsumerat mer än vi har producerat. Det har inte saknats varningar vare sig inom eller utom landet. Den mest markerade förändringen har man rubricerat som den kostnadsexplosion som inträffade under åren 1975 och 1976. Den lilla broschyren Fakta om Sveriges ekonomi har i dag citerats från flera håll. Många har anledning att vara tacksamma för den reklam som den har fått. Jag vill gärna säga att den självfallet utgör ett bidrag till försöken att sprida kunskap och kännedom om den svenska ekonomin. Därmed har den i någon mån medverkat till att vi får en debatt som håller sig till fakta och mindre till önsketänkande. Eftersom ekonomiministern och den förre finansministern så länge har diskuterat en speciell tabell är jag ledsen över att mitt inlägg nu i någon mån kommer som jästen efter brödet i ugnen när jag anför en del ännu färskare siffror än dem som finns återgivna i tabellen. Jag kanske får redovisa den så, att jag i stället för de värden som står i tabellen och som visar kostnadsökningen per producerad enhet under en följd av år, alltså från det ena året till det andra, anger relationstalen — de säger kanske litet mera om var vi står i nuläget. 1971, när tabellen börjar, låg vi obetydligt över de jämförbara 14 länderna. De låg på index 102 och vi på 104. Det skiljde alltså inte så mycket. 1974 var vi i paritet i detta konkurrenshänseende. Men sedan exploderade det. 1975 låg vi 11 96 över, 1976 låg vi 25 96 över, 1977 hade vi brutit trenden och var tillbaka på 24 96. I år visar de allra senaste siffrorna, som torde vara relativt säkra, att visannolikt hamnar på 13 96 över. Vi kommer alltså under året att genomföra en kraftig förbättring av vårt relativa konkurrensläge. Enligt de experter som står bakom tabellen — det är framför allt amerikanska sådana — finns det vissa förhoppningar att vi skulle kunna komma ned under 10 96 under 1979. Detta är naturligtvis någonting att glädjas åt. Det vittnar, tycker jag, bättre än någonting annat om att vi är på rätt väg och att de åtgärder som regeringen vidtagit varit riktiga — även om man inte kan avläsa det slutgiltiga resultatet av dem. Vi har fått den trögrörliga skutan att ändra kurs en liten aning åt rätt håll. Här har sagts i dag att det inte är meningsfullt — jag tror det var herr Palme som sade det —att läsa upp tidningsartiklar från talarstolen. Därför borde man inte göra det. Men eftersom Gunnar Sträng var så flitig med att citera tillåter jag mig ändå, herr talman, att mycket hastigt läsa innantill: ”Det är alltid så att i den centrala prioriteringen måste statsmakterna alltid se till att en viss del avdelas för industriell investering, kapitalbildning och lånemöjligheter så att den här nationen kan fungera. Om jag får använda ett något tillspetsat uttryck så fungerar inte nationen på att vi bygger sjukhus och vårdar varandra eller att vi bygger bostäder till varandra eller att vi sköter om andra sådana liknande investeringar.

Det torde vi ha klara bevis på att den nationen som inte klarar balansen i affärerna med omvärlden, håller den industriella slagkraften så att näringslivet är konkurrenskraftigt, den nationen kan inte sitta vid ett bord som vi gör i dag och diskutera vare sig utbyggnad av sjukhus, bostäder eller vägar.” Detta var ett citat ur ett tal som Gunnar Sträng höll vid en landstingskonferens i Örebro 1969. Det är lika sant i dag som det var då. Jag tycker — Gösta Bohman var inne på det —- att den här regeringen kunde få ett litet erkännande av den gamla finansministern för att man i sak ändå ser på tingen på ungefär samma sätt. Oppositionens kritik är alltså, tycker jag, ganska förbryllande. När det gäller att i övrigt rätta till felet att vi har levt över våra tillgångar har det vitsordats att avtalsparterna har gjort sitt i detta sammanhang. De har lämnat sitt bidrag. Man har här i dag och även vid andra tillfällen talat om ”ett magert avtal” — jag förstår att det kan beskrivas på det sättet. Men låt oss inte glömma bort att kostnadsökningarna för företagen under 1978 redan före avtalshöjningen är 5,7 96, beroende på en femte semestervecka som kostar företagen 3,5 96, på konsekvenser av avtal som träffades förra året och som får effekt i år och på en liten höjning av arbetsgivaravgiften. Det är alltså fråga om 5,7 96 plus årets höjning, och sedan en reduktion i form av den aviserade och nu föreslagna sänkningen om 2 96 per den 1 juli. Det är politikerna, det är vi här i huset, som har ett mycket stort ansvar för vad som har hänt under de här åren. Från 1973 till 1977 ökade produktiviteten i det svenska näringslivet med totalt 11,3 96 eller med i genomsnitt 2,26 926 perår. Under samma period ökade vi genom politiska beslut i Sveriges riksdag arbetsgivaravgifterna med 22,6 96, alltså 4,52 96 per år. Vi tog således ut dubbelt så mycket redan genom beslut här som egentligen var tillgängligt. Det är då kanske inte så konstigt att arbetsmarknadsparterna har ställts inför ganska svåra uppgifter. Vad de har gjort under de här åren i allt väsentligt är ju att de har förhandlat om inflationstakten. Jag tycker därför att Gunnar Nilsson borde stå ganska nära mig i uppfattningen att det är rimligt och riktigt —- om arbetsmarknadsparterna i fria förhandlingar tagit konsekvenserna av utvecklingen och tagit sitt ansvar — att den här församlingen tar sitt ansvar och justerar de kostnader som den kan bestämma över. Det rör sig här om den s.k. allmänna arbetsgivaravgiften eller löneskatten, som det rätteligen borde heta — avgift är i det här fallet en inadekvat beteckning. Eftersom det — hoppas jag — är sista gången vi talar om den vill jag än en gång till kammarens protokoll läsa in en beskrivning av hur det hela ser ut. Det har även i dag talats om de här frågorna i termer som inte är relevanta. Allmän arbetsgivaravgift med 1 96 infördes 1969 i samband med att man övergick från allmän varuskatt till mervärdeskatt. Den dåvarande regeringens motivering var att den allmänna varuskatten hade belastat även näringslivets investeringar och att ett borttagande av den skulle medföra ett inkomstbortfall för staten. Det ville den regeringen täcka genom den här avgiften. Sedan kan man ifrågasätta logiken i att dessa komponenter byttes mot varandra, men det är en sak för sig. Därefter höjdes löneskatten från 1 till 2 96 år 1971, och det fanns ingen annan motivering då än att det förelåg ett behov av ökade skatteinkomster. Någon som helst avräkning i samband med avtalsförhandlingar ägde inte rum. Uppgörelse hade träffats mellan SAF och LO i juni 1971, som avsåg en treårsperiod fram till 1973. För tjänstemannasektorn hade man träffat ett femårsavtal 1969, som omfattade åren 1970-1974. Den här löneskattehöjningen skedde alltså under löpande avtalstid. Sedan fördubblades löneskatten från 2 till 4 ”. år 1973. Även det skedde under samma avtalsperiod som jag nyss nämnde, och någon avräkning har av naturliga skäl inte Kunnat ske. Slutsatsen av det här resonemanget är att den allmänna arbetsgivaravgiften under sin tioåriga historia hela tiden har varit en direkt skatt på arbetskraftskostnaden. Den har inte någon gång varit föremål för avräkning. Därför är talet om löntagarnas pengar i det här sammanhanget något av falsk varudeklaration. Jag är också överraskad över att man från oppositionens sida tar avstånd från de förslag till skatteförändringar som har lagts fram. Inte minst förvånad är jag eftersom det nu, av de remissvar som börjar komma in på skatteutredningarna, framgår ganska tydligt att det föreligger en allmän uppslutning kring kravet på en översyn av vårt skattesystem. LO säger i sitt remissyttrande bl.a. att skattemoralen är på väg att upplösas, att man måste reformera skattesystemet från grunden. Här finns alltså en samsyn. Jag kan, herr talman, med den kontakt jag har med rörelsens företrädare nära verkstadsgolvet ute i mitt eget företag, vitsorda att det stämmer utomordentligt väl. Jag tror alltså att det är helt nödvändigt att det svenska skattesystemet ges en sådan utformning att det bättre än nu främjar den ekonomiska tillväxten. Endast därigenom är det möjligt att förverkliga de sociala reformer som genomförts under en följd av år i vårt land. Tillväxten är alltså viktigare för vår framtida välståndsutveckling än vad fördelningsfrågorna någonsin kan bli. När propositionen om lönesparande var uppe till debatt, framhöll Gunnar Sträng att ATP-systemet verkligen var en riktig och bra typ av värdesäkring av förmåner. Ja, det är en värdesäkring i en tillväxtteori. Förutsättningen för att det skall fungera i verkligheten är alltså att vi får en tillväxt i den svenska ekonomin. För att främja det syftet måste både företagsbeskattningen och inkomstbeskattningen av fysiska personer ges en lämplig inriktning. Viljan till arbete och sparande får inte motverkas genom att en orimligt stor del av inkomsterna beskärs. Tvärtom måste medborgarna ges incitament till ytterligare arbete och sparandeinsatser. Hänsyn måste tas till inflationens verkningar. De negativa effekterna på skattemoralen av nuvarande alltför hårda marginalbeskattning kan inte underskattas. Jag tror att begrepp som kompetens, ansvar, initiativ, arbetsvilja och effektivitet på nytt måste bli honnörsord i det svenska arbetslivet. För detta fordras att människorna känner att de får en rimlig ersättning och en rimlig uppskattning för sina insatser, vare sig de ä löntagare i företagsledande ställning. Jag vill, herr talman, sluta med att i någon mån rikta mig till f.d. finansministern. Jag tyckte nämligen liksom Gösta Bohman att hans inlägg på ett värdigt sätt skilde sig från några tidigare inlägg här i dag, vilka verkligen gjorde att man började tvivla på den funktion som den här församlingen har i den svenska debatten. Jag tror att vi har anledning att se upp, så att förtroendet för oss politiker inte rubbas bland allmänheten. Vi är ändå så lyckligt lottade att vår nation är fylld av hederligt och rejält folk. Även när det gäller terminologin tror jag vi måste vara litet försiktiga, så att vi inte sprider löje eller misstroende mot politiker, i synnerhet dem som sitter i den här församlingen. Låt mig, eftersom Gösta Bohman försökte få Gunnar Sträng att dra på mungiporna åtminstone litet grand, få avsluta med en liten sak i bunden form. Även en vårpoet må väl vara tillåten i den här församlingen. Sträng rör sig i debattens högre sfärer med uttryck som ”de svindlande affärer som vår regering för” — och detta fast man börjar se en ekonomisk ljusning, så varför inte visa viss förtjusning — om än det råkar bli en sträng som brast.

Herr talman! Det är i gamla riksdagshuset man brukar läsa dikter. Jag tror att Sven-Olov Träff där skulle göra sig förträffligt med sin diktkonst. Jag skall befria kammaren från upprepningar av sådant som vi från socialdemokratiskt håll vid flera tillfällen sagt om hur en samordnad sysselsättningspolitik skall se ut. Jag skall begränsa mitt anförande till ett par kommentarer till vad som står i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 41 beträffande det föreslagna nyrekryteringsbidraget. Läget på arbetsmarknaden är utan tvivel oroande. För ungdomar och nytillträdande är risken stor att de blir utan jobb. Framför allt gäller det de ungdomar som nu slutar skolan. Det råder inget tvivel om att det behövs någon form av stimulans för att förmå företagen att nyanställa personal. Vi ställer oss därför positiva till regeringens förslag till nyrekryteringsbidraget. Vi har själva efterlyst någon form av sådan stimulans. Vi har däremot allvarliga invändningar att göra mot den föreslagna utformningen av bidraget, vilket vi redan gett till känna här i kammaren. Enligt förslaget skall bidraget utgå till all nyrekrytering, och det är enligt vår mening helt orimligt. Alla vet vi att det även under en mycket allvarlig lågkonjunktur sker en betydande omflyttning på den svenska arbetsmarknaden. Även under en lågkonjunktur behöver vissa företag utöka sin personal med framför allt yrkesarbetare. Man kan räkna med att åtskilliga tiotusentals löntagare, arbetstagare, byter arbetsplats även under en lågkonjunktur. Då ställer jag mig frågan: Skall man verkligen ge ett statsbidrag på 12 000 kr. åt ett företag, som har behov av personal, av yrkesarbetare, när företaget nyanställer? Oftast kommer då personer i fråga som har sysselsättning, men som gärna vill byta arbetsplats och därmed kanske får bättre betalt. Vi svarar nej på denna fråga. Det är inte så arbetsmarknadspolitiken skall bedrivas. Bidraget skall naturligtvis vara ett arbetsmarknadspolitiskt instrument, och det skall vara till arbetsförmedlarens hjälp. Därför bör bidraget, enligt vår mening, endast utgå vid nyanställning av personer, som är arbetslösa, som är nytillträdande på arbetsmarknaden, som är i beredskapsarbete eller under arbetsmarknadsutbildning. Utskottsmajoriteten vill inte vara med om en sådan begränsning. Man har lånat motiveringen, som är mycket underlig, från arbetsmarknadsministern. Man säger att om man begränsar stödet till särskilda grupper, skulle man diskriminera de grupper som inte kommer i fråga. Det är ett synsätt som helt strider mot den arbetsmarknadspolitik vi hitintills bedrivit. Det är ju tvärtom så, att arbetsmarknadspolitikens uppgift är att stödja dem som behöver hjälp och som har det svårt. Åtgärderna skall alltid vara riktade mot just dessa grupper. Jag vågar påstå att det, om man låter stödet utgå vid all nyrekrytering, blir ännu svårare för vissa grupper på arbetsmarknaden. Hur ser då verkligheten ut? Vid alla våra arbetsförmedlingar finns i dag ett stort antal arbetslösa personer, som söker arbete. Arbetsförmedlingarna har lyckats placera ett stort antal av dem i beredskapsarbete, och de har lyckats bereda tiotusentals arbetssökande arbetsmarknadsutbildning. För alla dem har arbetsförmedlingen ansvaret att se till att de får ett arbete på öppna marknaden. Arbetsförmedlingen har till uppgift att bevaka deras intressen. Om man använder nyrekryteringsbidraget på ett riktigt sätt, så har arbetsförmedlingen i det ett värdefullt instrument. Man kan ringa upp personalchefen eller företagsledaren och fråga om de inte kan tänka sig att anställa en person, även om man för dagen inte direkt har behov av vederbörandes tjänster. Det gäller alltså för arbetsförmedlaren att helt enkelt förmå företaget att tidigarelägga anställningar. Med den uppläggning vi har i vår reservation kan bidraget fylla uppgiften att vara ett effektivt arbetsmarknadspolitiskt stöd. Då får arbetsförmedlingen möjlighet att hjälpa dem som enligt all erfarenhet eljest riskerar att bli över när efterfrågan på personal ökar. Det är klart att reformen kräver mer personal inom arbetsförmedlingen, men det gör ju alla de här reformerna på arbetsmarknadens område, och vi har ställt krav på mer personal. Regeringen påstår med stolthet i rösten att aldrig tidigare har någon regering satsat så mycket på arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att hävda sysselsättningen. Det är riktigt att man har satsat miljardbelopp på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och på enskilda företag, men man har inte ansett att man kan ge arbetsförmedlingen möjlighet att på rimligt sätt klara alla sina uppgifter. Det hade ju endast behövts en bråkdel av de här miljardbeloppen för att öka personalen på arbetsförmedlingarna. En bråkdel av de belopp som man anvisat för arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller för enskilda företag skulle ha inneburit en väldig förstärkning av arbetsförmedlingsorganisationen. Regeringen erkänner att arbetssituationen är mycket ansträngd. Av det skälet vill man utforma bidraget på ett särskilt sätt. Enligt vår mening bör arbetsmarknadsverket få lättnader i sin arbetssituation, och jag vill gärna fästa uppmärksamheten på att den fackliga organisation som företräder personalen har uttalat stor oro. Läget är mycket allvarligt och irriterande. Arbetsförmedlarna orkar inte med mer än att registrera. Det blir en irritation som drabbar förmedlarna i första hand och inte oss politiker, som egentligen bär skulden till den. Till slut, herr talman, vill jag säga att det är av vikt att den organisation som skall förverkliga det arbetsmarknadspolitiska arbetet, levandegöra de reformer som vi här beslutar, får en fair chans att klara sin uppgift. Med det anförda och med hänvisning till vad vi har sagt i reservationerna yrkar jag bifall till de tre socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! I den reviderade nationalbudgeten ges en överblick över läget på arbetsmarknaden under 1977 och början av 1978, och det konstateras att arbetslösheten fortfarande ligger kvar på en internationellt sett låg nivå. I genomsnitt befann sig 75 000 personer i vad man kallar öppen arbetslöshet under 1977. Av dessa arbetslösa var 30 000 ungdomar under 25 år. I mars 1978 var 96 000 personer arbetslösa, motsvarande 2,3 96 av arbetskraften. Vi har nu en färskare siffra som är något lägre. Trots det allmänt sett svaga arbetsmarknadsläget ökade sysselsättningen 1976-1977 med 16 000 personer. Det betyder att minskningen inom de varuproducerande näringsgrenarna kunde kompenseras av en fortsatt expansion inom den offentliga sektorn och av utbyggnaden av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Men minskningen sammanhänger också med att det främst är deltidssysselsättningen som ökat. För männen minskade de relativa arbetskraftstalen i samtliga åldersgrupper och mest för män över 55 år, medan antalet kvinnor fortsatte att öka på arbetsmarknaden. Antalet kvinnor med barn under sju år har ökat från 200 000 förvärvsarbetande år 1965 till 382 000 år 1977. Det var kvinnorna som stod för den ökning av sysselsättningen om 250 000 personer som skedde mellan 1970 och 1977. Den sysselsättningsminskning bland männen som inträffat under senare år beror på att de i ökad utsträckning har lämnat arbetslivet. Pensionsålderssänkningen 1976 är en orsak, ett ökat antal förtidspensioneringar — bl.a. under 1972 och 1973 — en annan orsak. Sysselsättningsminskningen inom industrin började 1975 och förstärktes under 1976 och 1977, och det bidrar till att arbetslösheten bland männen ökar. Statsrådet Wirtén ger i bil. 3 till kompletteringspropositionen en redovisning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och deras effekt på sysselsättningen. Han ger också sin syn på det fortsatta behovet av olika åtgärder och föreslår ett nytt stöd, det s.k. tillfälliga nyrekryteringsbidraget. Departementschefen påpekar att arbetsmarknadspolitiken under den senaste konjunkturnedgången inriktats på att understödja företagens möjligheter att behålla arbetskraften när efterfrågan gått ner. Lagerstödet, 25-kronan, det tillfälliga sysselsättningsbidraget för lokalt dominerande företag är exempel på det, likaså de omfattande tidigareläggningarna av statliga industribeställningar, bidragen till kommunal upphandling och det s.k. äldrestödet till tekoindustrin. Tillsammans har dessa insatser givit en sysselsättningseffekt på ungefär 30 000 personer som årsgenomsnitt och således bidragit till att hålla arbetslösheten inom industrins arbetslöshetskassor på en så låg nivå som 2”, av medlemsantalet mot ca 2,5 ". vid motsvarande tid 1972 och 1973. Stora satsningar har också gjorts för att ta hand om de nytillträdande på arbetsmarknaden genom utökning av antalet platser i beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning. I slutet av mars 1978 sysselsattes på det sättet ungefär 110 000 personer, varav 50 000 ungdomar under 25 år. Även om det nu redovisas i finansplanen att industriproduktionen stabiliseras så väntas en fortsatt nedgång av antalet sysselsatta inom industrin under år 1978, och först under 1979 förmodas sysselsättningsminskningen upphöra. Efterfrågan på arbetskraft inom industrin har inte förbättrats, jämfört med läget för ett år sedan, utan minskat. Mot den här bakgrunden föreslår departementschefen att de särskilda medel som satts in för att stödja sysselsättningen i företagen får fortsätta. Det gäller den s.k. 2S-kronan, det tillfälliga bidraget till utbildning av permitte ringshotad personal, bidraget till utbildning i kombination med nyanställning och också det s.k. 75-procentsbidraget, vilka föreslås förlängda t.o.m. andra halvåret 1978: I utskottet är vi eniga om att tillstyrka de här förslagen och de anslagsuppräkningar som blir en följd av detta. Socialdemokraterna har emellertid i reservationen I ansett att utskottet borde ansluta sig till de socialdemokratiska motionärernas syn att underlaget för regeringens bedömningar om en allmän uppgång är bräckligt. Jag menar att om man hade läst bil. 3 och finansplanen ordentligt hade inte den reservationen behövts. Departementschefen säger vidare i propositionen att så fort han har fått ett tillräckligt underlag för att bedöma behovet av en tidigareläggning av angelägna offentliga beställningar i byggnadsarbeten, kommer han att lämna förslag om det. Och regeringen beslutade ju i går att tidigarelägga jobb för ungefär en halv miljard, vilket skulle betyda 3 000-5 000 arbetstillfällen för den hårt drabbade byggsektorn. Detta är helt i linje med de ansträngningar som gjorts förut. Bygginvesteringar har tidigarelagts ända sedan början av 1977. Därmed är den socialdemokratiska reservationen 2 besvarad. I propositionen föreslår nu Rolf Wirtén att en ny stödform, som han kallar tillfälligt nyrekryteringsbidrag, skall inrättas. Tanken med det bidraget är att företagen skall kunna tidigarelägga nyrekrytering av personal, som de kommer att behöva i ett senare skede. Avsikten är att i förväg ta till vara nyrekryteringseffekterna av en väntad konjunkturuppgång och på så sätt hålla tillbaka en fortsatt väntad nedgång i antalet industrisysselsatta. Bidraget skall kunna utgå till tillverkningsindustri, varuhandel och övriga servicenäringar och endast gälla för den nettoökning av antalet anställda som företaget kan uppvisa under perioden och som kvarstår den 1 juli 1979. Andra förutsättningar för stödet är att det skall gälla för perioden 1 juli 1978-31 mars 1979. För ökning av personalen föreslås 12000 kr. per heltidssysselsatt under tredje kvartalet i år, 8 000 kr. för sista kvartalet 1978 och 4000 kr. för första kvartalet 1979. Bidraget skall betalas ut vid kontrollperiodens slut. All nyrekryterad personal skall gå igenom ett fastställt introduktionsprogram. Handläggningen av nyrekryteringsbidraget bör vara så enkel som möjligt. AMS eller, efter styrelsens bemyndigande, länsarbetsnämnderna bör ges detta uppdrag. Företrädare för personalen vid de berörda företagen skall avge yttrande innan den ansvariga myndigheten beslutar om bidrag. Utskottet förutsätter att regeringen som ett villkor för stöd ålägger företagen att före en aktuell rekrytering anmäla sina planer till arbetsförmedlingen. Socialdemokraterna är glädjande nog positiva till nyrekryteringsbidraget som sådant men har, såsom Ingemund Bengtsson här redovisat, i sin motion föreslagit en annan uppläggning. De anser att bidraget inte skall utgå generellt för all personalökning utan endast för person som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder av något slag. Utskottsmajoriteten anser att det socialdemokratiska förslaget skulle ge en sämre effekt av det här bidraget och att det skulle kräva en omfattande administration. Det tillfälliga nyrekryteringsbidraget är avsett att vara en stimulans insatt under kort tid. För att få effekt bör det vara generellt. Det anmälningsförfarande som utskottet förutsätter kommer att följa med bidraget ger arbetsförmedlingen möjlighet att verka för en placering av arbetssökande som är arbetslösa eller har särskilda svårigheter. Utskottsmajoriteten har därför avvisat det socialdemokratiska förslaget i det avseendet. Det är också viktigt att anpassningsgrupperna i företagen är med och påverkar den nyrekrytering som sker. På två punkter har vi enats med socialdemokraterna och vill ge regeringen till känna att regeringen skall få en redovisning av hur samordningen mellan det föreslagna nyrekryteringsbidraget och andra bidrag som utgår för att stödja utsatta yrkesgrupper på arbetsmarknaden kommer att ske och att regeringen särskilt skall beakta informationen till de anställda och deras organisationer samt till företagarna. Utskottet säger också att det är viktigt att informationen får ett snabbt genomslag, eftersom bidragsperioden är avsedd att starta den 1 juli. Ingemund Bengtsson pläderade här för att nyrekryteringsbidraget enbart skulle utgå till dem som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder av något slag. Utskottsmajoriteten tror inte att bidraget då får den effekt som det skulle kunna få om det är generellt. Bidraget är avsett att ge en allmän ökning av arbetskraften. Bidraget skall också vara tillfälligt för att påverka rekryteringsbehovet under det närmaste året. Socialdemokraterna erkänner att den konstruktion de föreslår kräver en förstärkning av arbetsförmedlingarna. Jag tycker det är rimligt att ifrågasätta, om man skall ha en konstruktion som kräver en ökad administration. Arbetsförmedlarnas uppgift borde vara att förmedla arbeten i stället för att syssla med en onödig administration. Vi är överens om att arbetsmarknadspolitikens uppgift är att stödja dem som är svaga på arbetsmarknaden. Men de svaga grupperna behöver ju ett mer långsiktigt stöd. Vi har där bidraget till halvskyddad sysselsättning, jämställdhetsbidraget, bidraget till beredskapsarbetet osv. Även om bidraget utgår generellt innebär det att om någon flyttar från ett företag till ett annat så blir det en plats ledig på det företag som mister en anställd. På det sättet kan kanske någon på orten boende arbetslös få en chans. I och med anmälningsplikten till arbetsförmedlingen får arbetsförmedlingen en chans att tala om vilka människor som dit har anmält att de behöver ett jobb. På det sättet får man en kontakt mellan arbetsförmedlingen och företagen och kan därigenom få med just de grupper som ni socialdemokrater ömmar för. Jag tror därför att det i praktiken inte blir någon större skillnad.
Herr talman! Jag kan fatta mig ganska kort. Jag tror mig inte om att i denna vackra sommarkväll kunna förändra det parlamentariska styrkeförhållandet. Jag vill bara göra ett par påpekanden. Eva Winther övertygade mig inte alls om det förståndiga i den utformning som utskottsmajoriteten har stannat för. Hon sade att det är bättre att arbetsförmedlarna ägnar sig åt att förmedla arbete än att de ägnar sig åt administration. Det var just det jag framhöll att arbetsförmedlarna skall göra. Men då måste de ha hjälpmedel, och det är därför vi har gett dem de arbetsmarknadspolitiska instrumenten i deras förmedlingsarbete. Allt detta går via arbetsförmedlingarna. De har på sina kontor kontakt med mängder av människor som de försöker förmedla arbete till och som de har stora svårigheter att få ut i jobb. Genom vårt förslag får de en unik chans. Därför vidhåller jag att det är alldeles riktigt att utforma instrumentet så att det gäller dem som är arbetslösa eller dem som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Bidrag skall utgå via arbetsförmedlingen och vara till för folk som saknar jobb, inte för de yrkesarbetare som byter anställning för att på det sättet få bättre betalt. Men jag tror mig som sagt inte vara i stånd att förändra det parlamentariska läget i kväll. Det få bli på längre sikt. Därför nöjer jag mig med denna replik.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att jag inte övertygade Ingemund Bengtsson, men jag vill ändå replikera. Om någon byter plats, blir en plats ledig som kan användas för att ge anställning åt en arbetslös eller åt någon i arbetsmarknadsutbildning. Jag tror att den kontakt mellan företaget och arbetsförmedlingen som vi föreslår kommer att ge oss möjlighet att stödja de svaga grupperna också. Jag tror ändå att det långsiktiga stödet är viktigt för de svaga grupperna. Jag vill också säga att den utformning av stödet som vi har föreslagit har accepterats och föredras av arbetsmarknadsverket, som skall administrera stödet. Jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess betänkande nr 41.

Herr talman! Det här är ett lustigt hus och en märklig debatt: Sven-Olov Träff läser dikter och andra befinner sig i Fablernas värld. Ekonomiministerns kompletteringsproposition leder osökt tanken till Martin Ljungs visa: Vi ska klara av'et om vi enas och spottar i händerna. Det är samma trosvisshet. Men herr Bohman har alla odds emot sig. Hans omhuldade och beprisade kapitalistiska system utvecklas lagbundet och inte enligt den svenske ekonomiministerns fromma önskningar. Därför måste man i finansplanen erkänna att förväntningarna slagit slint, och man tvingas använda formuleringen att flera av de nuvarande problemen väntas kvarstå — det finner man på s. 10. Det största av ”de nuvarande problemen” är arbetslösheten. Den är för dem som direkt och indirekt drabbas av densamma rätt och slätt en förbannelse. Och även om ett reaktionärt statsråd nonchalerar arbetslösheten, hade man efter alla deklarationer som gjorts från de s.k. mittenpartierna kunnat förvänta sig, att utskottsmajoriteten tagit någon hänsyn till oppositionens förslag om hur vi i vårt land skulle kunna komma ur den onda cirkeln — men tyvärr. Propositionen innehåller en alarmerande skrivning: ”Också arbetslöshetsproblemet kan komma att förvärras. OECD-sekretariatet har beräknat att en ekonomisk tillväxt såväl i hela OECD-området som i Västeuropa på ungefär 4,5 26 är nödvändig för att arbetslösheten skall kunna nedbringas.” Men inte ens denna dystra prognos har väckt någon reaktion hos utskottsmajoriteten. Och det är att märka att det skulle behövas en tillväxt på 4,5 ?4 för att nedbringa arbetslösheten — inte avskaffa den. Men både OECD-sekretariatet och EG-kommissionen — enligt Dagens Nyheter den 30 maj — räknar kallt med att den s.k. ekonomiska tillväxten, alltså ökningen av bruttonationalprodukten, blir betydligt mindre: 3,5 ?6 för OECD-området totalt och 2,5 96 för Västeuropa. Sammanfattat: att gödsla exportindustrin med skattemedel löser inte arbetslöshetsproblemet i Sverige. I kompletteringspropositionen finns ingen antydan om planerade reformer. Tvärtom är man nu ute efter att på olika områden undergräva redan beslutade. I ett utspel inför avtalsrörelsen 1976 krävde SAF-ordföranden Curt Nicolin en ändrad sjukförsäkring och åtgärder mot korttidsfrånvaro. I dag planerar regeringen åtgärder i den riktningen. Man har för avsikt att urholka sjukförsäkringen. Den skall överföras till arbetsköparna som också får sköta kontrollen. Man förbereder förslag som ger arbetsköparna möjligheter till en egen privat sjukkontroll och möjligheter att bli av med arbetskraft som inte orkar hänga med. Skulle de uppgifter som i dag förekommer i pressen vara felaktiga, bör regeringens företrädare med kraft dementera dem. Men förmodligen är de inte felaktiga. Vi har en regering som varje dag demonstrerar sin lyhördhet när det gäller krav från storfinansen och de rika. Nu ämnar man gå vidare i samma följsamhet. Det är en ny anledning att stärka motståndsrörelsen mot monopolens och storfinansens regering. Ola Ullsten var i debatten inne på vissa yttringar i dagens krisdrabbade Sverige. Han talade om utlänningsfientliga stämningar. Det finns all anledning för de demokratiska krafterna i vårt land att observera högerkrafternas dunkla spel. Det gäller inte bara de ekonomiska och sociala fälten utan också vår utrikespolitik. Nu står det klart — det berörde Ola Ullsten — att offensiven på utrikespolitikens och ekonomins områden paras med rasistiska och fascistiska strömningar. Det är ondskefullt och farligt. Det är ingen tillfällighet att det växer fram sådana stämningar, att det blir rasupplopp i Södertälje och att invandrare misshandlas och trakasseras på andra håll i vårt land. Det tillhör nämligen den smuts och orenlighet som flyter upp i ett samhälle som skakas av kris. Det är stämningar som i tidningar och massmedia möts med en axelryckning men inte mycket mer. De kapitalägande har givetvis inget intresse av att motverka rasistiska stämningar, men det sade inte Ola Ullsten. Kan man få svenska arbetare att tro att bostadsproblemen beror på invandrarna i stället för på en dålig bostadspolitik, är det bra för de verkligt skyldiga. Kan man få arbetslösa svenskar att vända sig mot invandrarna därför att jobben tar slut i stället för mot det system som har framkallat krisen, är det bra för de kapitalägande. För vårt parti, arbetarpartiet kommunisterna, framstår det såsom en mycket angelägen uppgift att mana till kamp mot alla yttringar av fascism och rasism, att klargöra att invandrarna, såväl studenter som arbetare, har samma intressen och att det gäller att gå till offensiv för en gemensam sak. Herr talman! Vad som nu står klart är att hela det ekonomiska systemet håller på att braka ihop. Det kan inte klaras genom de recept som den borgerliga regeringen ordinerar, och det kan inte heller klaras genom ett återvändande till den politik som fördes före valet 1976. Den var också i hög grad beroende av marknadskrafternas fria spel och karakteriserades av ett förtvivlat sökande efter åtgärder, som dämpade de värsta verkningarna av privatkapitalets vanstyre. Av budgeten och finansplanen framgår att sedan i januari i år har det beräknade underskottet ökat från 32 miljarder till 42 miljarder. Den långtidsbudget som lagts fram avslöjar samtidigt att underskottet i statsbudgeten kommer att ligga runt 40 miljarder varje år ända fram till 1983. Hur det blir därefter har man inte ens vågat sia om. Detta underskott är alarmerande. Det signalerar en ekonomisk katastrof. Men det hindrar inte Gösta Bohman och Ingemar Mundebo att ägna sig åt skönmålning om stabilisering av prisläge och handelsbalans och minskad inflation. Vad handelsbalansen beträffar skall man akta sig noga för att dra några större växlar på den. Importen har minskat, men det är ett naturligt utslag av att konsumenternas köpkraft har minskat. Folk har inte råd att handla i samma utsträckning som tidigare. Det har inneburit en viss utjämning mellan import och export. När vi under förra veckan behandlade energipolitiken, framhölls det av vissa företrädare för den borgerliga regeringen som ett glädjande faktum att energikonsumtionen blivit mindre än man tidigare förutsett. Men det är också en naturlig del av den negativa utvecklingen. Det går naturligtvis åt mindre energi när den ena fabriken efter den andra klappar igen, när hela branscher går på sparlåga och jobben försvinner. Inte är det något hälsotecken, och inte är det något att glädjas över. Att konsumtionen på hemmaplan minskar på grund av att folk får det sämre kan lika litet vara något glädjeämne. Den privata konsumtionen måste minska för att exportindustrin skall kunna utvecklas, det är regeringens filosofi. Man måste fråga sig: Vad är detta för nonsens? I vårt land liksom i andra länder måste det råda en växelverkan mellan exportindustrin och hemmaindustrin. Det är industrisektorer som i stor utsträckning är beroende av varandra. Vi ser ju nu vad den sänkta levnadsstandarden betyder: minskad köpkraft och minskad konsumtion. Hur katastrofalt det håller på att utveckla sig insert.o.m. en del borgerliga ekonomiska experter. I ett Kvällsöppet i TV framträdde för en tid sedan Ulf af Trolle med påpekandet att miljardrullningen till företagen inte räddar den svenska ekonomin utan förvärrar krisen. Hans slutsats var att det krävs radikala förändringar i det ekonomiska systemet, att det gäller att välja ”blandekonomi eller statssocialism”, för att använda hans vokabulär. Också Industriförbundet har varnat för de optimistiska tongångarna om konjunkturförbättring och framhållit, att svenska folket får bereda sig på att ytterligare skära ner sin standard. Ja, det är klart. Men den borgerliga regeringen vågar inte se verkligheten i vitögat och analyserar inte huvudorsaken till den kapitalistiska krisen. Det är också självklart. Det vore detsamma som att utfärda en dödsattest över det nuvarande ekonomiska systemet. Men förr eller senare tvingas man möta verkligheten. Visst kan kapitalismen överleva ännu några decennier. Visst kan man skjuta krisen framför sig, men i vår upplysta tid kan det bara bli fråga om en kortare period. Karl Marx, den store vetenskapsmannen på samhällssociologins och ekonomins område, har i sin vetenskapliga analys av kapitalismens system förklarat den historiska samhällsutvecklingen. Det vi nu upplever, i Sverige och i den kapitalistiska världen över huvud taget, utgör en bekräftelse av marxismens teori om kapitalismen. Sveriges Radio sände för några månader sedan en serie, som var ganska intressant, om den ekonomiska utvecklingen i de s.k. industriländerna. Flera av de ekonomiska experterna konstaterade att man nu inte kommer längre inom kapitalismen, att man är inne i en nedåtgående period, hur man än bär sig åt. De var förvånade, chockerade och bestörta över de slutsatser som de tvingades dra. Men om de hade ägnat sig en smula åt att studera marxismens vetenskap om samhällsutvecklingen, hade de inte behövt sitta och vara förvånade i dag. De som har studerat den marxistiska världsåskådningen är inte förvånade över den ekonomiska kris som kapitalismens system nu upplever i praktiskt taget alla industriländer. De finner situationen helt logisk, eftersom produktivkrafterna har genomgått en sådan utveckling att de har rubbat grundvalarna för systemet. Utvecklingen i de socialistiska länderna utgör ytterligare en bekräftelse av denna slutsats. I Sverige har vi en halv miljon eller fler arbetslösa. I andra kapitalistiska länder är arbetslösheten den stora plågan för massorna. I de socialistiska länderna garanteras människorna arbete. I Sverige har vi stålkris, textilkris, varvskris och gruvkris. I socialismens länder bygger man nya stora stålverk, nya textilindustrier och utvecklar varvsnäringen. Man har stabila priser och hyror och ser med förundran på den galopperande inflationen i kapitalismens länder. Nog borde man väl ändå dra någon slutsats av detta — och det görs också. Allt fler människor har börjat ställa sig frågan: Är det kanske något fel på det ekonomiska system som vi lever i? Kan lösningen ligga i planhushållning och socialism? Den ekonomiska krisen i vårt land uppges ofta bero på att det råder brist på kapital. Det skall man nu råda bot på genom att ge kapitalet ytterligare en stor subvention genom avskaffandet av arbetsgivaravgiften. Allt tyder på att regeringen har stirrat sig blind på företagens påstådda svårigheter, som framför allt uppges bero på kostnadsläget. Men faktum är att trots att företagen mellan 1977 och 1978 enligt nationalbudgeten ökat sina vinster med tillsammans 13,5 miljarder kr., har det inte lett till att investeringsviljan ökat, utan investeringarna fortsätter att minska. Då måste man fråga sig: Varför investerar de stora monopolföretagen inte detta kapital? Jo, det beror helt enkelt på att det inte finns några investeringsobjekt som ur kapitalisternas synvinkel ger tillräckligt hög avkastning. Kapitalexport, spekulation med valutor, värdepapper, mark och bostäder har varit mera lönande. Det har också varit mer lönande att investera i andra länder än i Sverige, och då har man gjort det. Att allt fler blir arbetslösa på hemmaplan bekymrar inte kapitalisterna. Socialdemokraterna har vid finansutskottets betänkande nr 40 fogat mycket långa och omfattande reservationer som alternativ till den borgerliga ekonomiska politiken. Arbetarpartiet kommunisterna kan stödja de flesta konkreta förslag som finns där. Man föreslår från socialdemokratiskt håll en temporär höjning av det allmänna barnbidraget med 500 kr. att utbetalas nästa år. Det har vi naturligtvis ingenting emot. Man föreslår sänkning av priserna på baslivsmedel. Självfallet är detta en åtgärd som vi inte kommer att motsätta oss — tvärtom. Man går emot slopandet av arbetsgivaravgiften, med den riktiga motiveringen att det innebär en ytterligare subvention till de kapitalägande och att det inte kommer att skapa de nya jobb som landet behöver. Vi delar dock inte den allmänna filosofi som genomsyrar de socialdemokratiska reservationerna — tron på att krisen skall klaras genom kapitalismens självläkande förmåga och att man genom fortsatt lappande skall lösa problemen. Men reservationerna innehåller dock konkreta förslag, som naturligtvis är bättre än den borgerliga utskottsmajoritetens, och vi kommer därför att rösta för dem sedan våra egna förslag har voterats bort. Också vi anser det viktigt — i motsats till utskottsmajoriteten — att öka människornas konsumtionskraft. Därför har vi föreslagit prisoch hyresstopp med omedelbar verkan. Vi vill höja folkpensionernas grundbelopp, så att pensionärernas köpkraft återställs, och vi vill ha en sänkning av folkpensionernas indextröskel till 2 96. Vår motion innehåller också krav på åtgärder för att stoppa kapitalexporten. Resurserna måste användas för att skapa jobb här hemma och inte utomlands. Vi föreslår stopp för all utdelning av aktievinster. Vinstmedlen bör användas för investeringar och för att skapa nya arbetstillfällen och inte för att göda aktieägare. Arbetarpartiet kommunisterna föreslår vidare en plan för nationalisering av viktiga nyckelindustrier, banker och försäkringsbolag samt uppbyggnad av nya statliga basindustrier. Vi föreslår konkret att bostadsbyggandet skall öka till minst 75 000 lägenheter i år och 100 000 nästa år. Vi vill ha ökad handel med socialismens länder och de progressiva u-länderna, och vi begär nedskärning av de militära rustningarna med 50 96. Underskottet i budgeten kan, anser vi, minskas genom skärpt bolagsbe skattning, ökade skatter på arv och förmögenheter, genom inkomster från nationaliserade företag och genom minskade militärutgifter. Vi säger inte att våra förslag till åtgärder skapar 400 000 nya jobb eller 100 000 nya jobb, eftersom allt sådant bollande med siffror inte fyller något vettigt syfte i realiteten. Det finns bara ett rimligt krav att ställa, och det är att varje människa skall tillförsäkras den elementära mänskliga rättigheten att ha ett jobb. Vi är så ärliga att vi säger att även de förslag som vi kommunister nu ställer är begränsade till sin karaktär. Vi ser dem bara som nödvändiga etappmål i en antimonopolistisk politik för att slå tillbaka högeroffensiven och försvara arbetarklassens standard. För att på längre sikt skapa trygghet för arbetarklassen finns ingen annan lösning än övergång till socialistisk planhushållning. Också på socialdemokratiskt håll borde man nu kunna inse att det inte bara är regeringen och dess politik det är fel på. Det är hela systemet som måste vräkas över ända för att jobben skall säkras, för att vårt land skall utvecklas — och för människornas skull. Kapitalismen har haft sin progressiva, sin uppåtgående period. Den perioden är slut, och nu går det bara nedåt. Ju snabbare människorna inser detta, desto bättre för alla utom de kapitalägande. Vår motion 1969 klargör vad vi vill göra i nuet och i framtiden. Jag vill yrka bifall till den i samtliga delar.

Herr talman! De beslut riksdagen nu skall fatta innebär en viktig och välkommen liberalisering av vapenfrilagstiftningen. Både villkoren för att erhålla vapenfri tjänst och formerna för prövningsförfarandet blir avsevärt mer generösa än i dag. Tjänstgöringsalternativen blir fler, och sanktionerna med upprepade fängelsestraff ändras till villkorlig dom och högst ett fängelsestraff. Aldrig tidigare har en proposition gått så långt i fråga om att öka möjligheterna till vapenfri tjänst. Det är självklart att vi från folkpartiet hälsar detta med stor tillfredsställelse. Genom årtiondena har en rad framstötar gjorts från liberaler och dessförinnan av det frisinnade partiet för att förändra lagstiftningen så att unga män inte tvingas till vapenbruk mot sitt eget samvete. Det har varit ett segt och trögt arbete att genomföra denna liberalisering — och 1940-talets beredskapsår visade att vapenfrilagstiftningen hotades av krafter som ville inskränka hänsynen till samvetet i lägen då det verkligen gäller. Folkpartiets partiprogram slår fast att ingen får mot sitt samvete tvingas att göra vapentjänst. 1977 års landsmöte upprepade detta krav och ställde sig bakom förslaget från folkpartisten Birger Möller, när han i vapenfriutredningen som ensam reservant krävde ett avskaffande av prövningsförfarandet. Hittillsvarande ordning ger stora rättssäkerhetsproblem, med skönsmässiga avgöranden och mängder av marginalfall. Prövningsförfarandet är tidsödande och skapar psykologiskt negativa effekter. Orimligheten framgår av det stora antal som varje år valt att gå i fängelse efter att ha fått ansökan om vapenfri tjänst avslagen — ansökningar på principiella, icke-selektiva grunder. Vapenfrinämnden har alltså inte förstått att dessa sökandes övertygelse etc. varit stark, men själva har de i efterhand bevisat motsatsen genom att hellre ta fängelsestraff än genomgå utbildning för att bruka vapen. Propositionens förslag innebär en betydande liberalisering i förhållande till utredningens majoritetsförslag. Grundregeln i regeringsförslaget är att man skall utgå från att ansökan är allvarligt menad. En ansökan skall därför beviljas såvida inte påtagliga skäl talar mot detta. Propositionen nämner två sådana skäl — att det är fråga om uppenbara massansökningar och att det av omständigheterna klart framgår att vad sökanden egentligen eftersträvar är anstånd med militärtjänstgöringen. Den stora och viktiga förändringen är alltså att man i framtiden skall utgå från den enskildes egen ansökan, som betraktas som allvarligt menad. I det hittillsvarande systemet finns utredare, som utsätter den sökande för ganska ingående förhör. Det finns vittnesbörd om att många upplever formerna för dessa förhör som stötande. Efter förhöret gör utredaren en bedömning, och han eller hon sänder in referat av samtalet och sitt eget förslag till nämnden, som därefter avgör ärendet. I propositionen beskrivs det framtida systemet, och där utgår utredningssamtal av hittillsvarande slag. Ett bifall till propositionen innebär att ansökan om vapenfri tjänst alltjämt skall vara skriftlig och innehålla de skäl som sökanden vill åberopa samt hans önskemål om slag av tjänstgöring; intyg och andra handlingar som den sökande önskar åberopa kan bifogas ansökningen. När vapenfrinämnden har fått in en sådan ansökan, bör den sökande kallas till obligatoriskt samtal med en särskild utredningsman. Utredningsmannen bör därvid klargöra innebörden av vapenfrilagens förutsättningar för vapenfri tjänst. Den sökande bör vidare få information om den vapenfria tjänsten samt om konsekvenser av hans ställningstagande, bl.a. längre tjänstgöringstid och skyldighet att fullgöra för samhället nyttig verksamhet inom totalförsvaret. Under samtalet bör också klargöras den sökandes lämplighet och intressen för olika alternativ av vapenfri tjänst. Vidare bör den sökande ges möjlighet att redogöra för skälen till att han inte vill bruka vapen. Efter detta samtal bör den sökande ges en viss obligatorisk betänketid. Om han efter betänketiden står kvar vid sin uppfattning, bör han skriftligen bekräfta att bruk av vapen mot annan är så oförenligt med hans allvarliga personliga övertygelse, att han inte kommer att fullgöra värnpliktstjänstgöring. Han bör också bekräfta, om han är villig att fullgöra värnpliktstjänstgöring. Han bör också bekräfta, om han är villig att fullgöra vapenfri tjänst. Han bör om möjligt också förete intyg från person, som kan antas ha god kännedom om den sökandes förhållanden. Om det gamla systemet kännetecknades av misstänksamhet mot den enskilde och ett närgånget utredningssamtal så blir alltså det framtida prövningsförfarandet uppbyggt på att man tror på den enskilde och att huvudvikten läggs vid att ge honom information innan han slutligt bekräftar sin ansökan. Det i propositionen beskrivna prövningsförfarandet innebär, att den enskildes bevisbörda för styrkande av den övertygelse han hävdar inte behöver vara tung. Låt mig framhålla att enskilda ledamöter eller statsråd inte kan göra giltiga tilläggsuttolkningar utöver den text som finns i propositionen och utskottsbetänkandet. Alla vet att denna fråga varit föremål för kompromissande och det är därför dokumentets text som gäller. Hur starkt regeringen står samlad kring denna text framgår också av dess uttalanden efter lagrådets yttrande. Statsrådet avger då för regeringen den meningen att man i allmänhet är hänvisad till att bygga på vad den enskilde själv uppger. Det i propositionen föreslagna prövningsförfarandet utgår enligt statsrådet från denna grundläg gande förutsättning. Även vid utskottsbehandlingen var denna enighet hos majoriteten klar. Det särskilda yttrande i fråga om prövningsförfarandet där det önskas en mer ingående prövning har utskottet alltså inte ställt sig bakom, vilket kan ses som en klar markering. Jag vill som positivt notera att ifråga om prövningen har de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet och motionärerna bakom den stora socialdemokratiska motionen i ämnet inte haft någon avvikande uppfattning. Försvarsutskottet tillstyrker den liberalisering av prövningsförfarandet som regeringen föreslagit. Motioner från olika håll som föreslagit en ordning mer ilinje med nuvarande ordning eller påminnande om majoritetsförslaget i vapenfriutredningen föreslås av utskottet bli avslagna. Det nya prövningsförfarandet och den betydligt mer generösa utformningen av den s.k. villkorsparagrafen, alltså förutsättningarna för att den enskilde skall vara berättigad till vapenfri tjänst, innebär rimligen att klart fler personer än med den nuvarande lagen får vapenfri tjänst. En viktig landvinning är — som statsrådet också framhåller i propositionen —att det nya prövningsförfarandet bör minska de risker för misstag som nu kan föreligga, bl.a. beroende på skillnader i förmågan att uttrycka sig i tal och skrift, något som flera remissinstanser pekat på. Det är självfallet inte möjligt att med någon säkerhet ange vilket antal vapenfria vi kommer att få i framtiden. Antalet är ju inte bara beroende av lagstiftningen —- eftersom antalet vapenfria kunnat variera år från år, även fast man använt samma lag. Det enda vi med säkerhet kan säga är att den liberaliserade lagen varje enskilt år bör ge fler vapenfria än om vi haft den hittillsvarande lagen kvar. Försvarsutskottet upprepar propositionens ord om att därest den angivna ordningen skulle visa sig leda till svårigheter eller missbruk får den självfallet övervägas på nytt för att man skall nå det mål som anges i propositionen, nämligen att alla som är berättigade till vapenfri tjänst får sådan tjänst och att samtidigt den allmänna värnplikten upprätthålls. Vapenfrilagstiftningen syftar alltså till att möjliggöra för den enskilde att befrias från värnplikten och dess vapenbruk. I stället får den enskilde göra tjänst inom civila delar av totalförsvaret. Det gäller civilförsvaret, ekonomiskt försvar, sjukvården i krig, kommunernas sociala arbete i krig etc. Någon lagstadgad rätt att också bli befriad från tjänst inom civila totalförsvarsgrenar finns inte. Skulle en sådan rätt tillkomma måste den rimligen knytas till alla de fyra civila pliktlagarna, alltså lagarna om civilförsvarsplikt, allmän tjänsteplikt. tjänsteplikt för vapenfria och ti plikt för sjukvårdens personal. Definitionsmässigt ingår väl nästan all i krigstid bedriven verksamhet i totalförsvaret. Insatserna för att rädda liv — inom civilförsvaret och inom sjukvården — får mycket stor betydelse. Genom aktuella internationella överläggningar om folkrätten i krig finns förslag om att civilförsvaret i olika länder skall tillerkännas ungefär samma ställning och skydd som Röda korset. Mot den bakgrunden är det ytterst angeläget att vi snarast får en lösning på frågan att ta bort från civilförsvaret de nuvarande beväpnade bevakningsstyrkorna. Civilförsvaret bör också döpas om till det mer klargörande och beskrivande uttrycket ”befolkningsskyddet”. Det är min förhoppning att det nya prövningsförfarandet genom sin informationsskyldighet gentemot den enskilde skall kunna undvika en del av nuvarande missuppfattningar om de civila totalförsvarsgrenarnas uppgifter i krig och beredskap. Samtidigt som detta sagts måste vi naturligtvis vara medvetna om att det finns människor som kan ha invändningar också mot de civila pliktlagarna. Det finns ju exempel på fängelsestraff till följd av vägran både i fråga om vapenfria tjänstepliktigas krigsplacering och i fråga om civilförsvarsplikt. Man kan om dessa fängelsestraff självklart säga detsamma som om fängelsestraff vid vägran att fullgöra vapentjänst — redan närvaron av straff är en belastning för totalförsvaret som sådant. Det är därför önskvärt att så långt som möjligt finna former som minskar riskerna för sådana fängelsestraff. På sikt kan det därför vara skäl att se över samtliga fyra civila pliktlagar inom totalförsvaret för att söka få ned antalet fängelsedomar av det här slaget. Särskilt skulle det kanske bli aktuellt, om vi fick en totalförsvarslag för plikttjänstgöring inom både civila och militära delar. Det bör vara möjligt att eftersträva ett antal funktioner som ligger ”utom totalförsvaret” i den meningen att de inte leder till krigsplacering. Denna uppfattning har folkpartiet länge hävdat. I och för sig innehåller flera av de socialdemokratiska tankegångarna i dagens ärende åtskilligt av värde. Både i vapenfriutredningen och motionsledes finns liknande tankegångar också från liberalt håll. Låt mig säga attt.ex. förslaget om en mindre utredning om biståndsarbete såsom ett av tjänstgöringsalternativen funnits med. Men i denna omgång har det viktiga varit att få en bra lösning i fråga om prövningsförfarandet, och detta har bestämt vad vi kunnat lägga främst vikt vid i arbetet på att få fram en bra proposition. Herr talman! Jag har i flera sammanhang hört röster som menar att en liberal vapenfrilagstiftning är ett hot mot den allmänna värnplikten. Det är ett påstående som synes mig alltför onyanserat och därmed felaktigt. En hård vapenfrilagstiftning är nämligen, som jag ser det, också ett hot mot den allmänna värnplikten. En vapenfrilag, som innebär att ett betydande antal unga män årligen döms till fängelsestraff, är nämligen en mycket plågsam företeelse i ett humant samhälle. Allt fler människor måste då fråga sig om inte detta pris för den allmänna värnplikten blir alltför högt. Måste man verkligen driva den allmänna värnplikten till sådan ytterlighet att många självständigt tänkande och ofta djupt samhällsmedvetna ungdomar blir behandlade och betraktade som brottslingar? Min slutsats är given — det är lättare att motivera den allmänna värnplikten för människor, om där finns en gedigen och generös bestämmelse om undantag för dem som har en personligt tillvunnen övertygelse att inte använda vapen. Det är ju dessutom inte så, att de vapenfria i dag ger oss ett svagare försvar än vi annars skulle ha haft. Det som har minskat inom det militära försvaret under senare tid och som fortsätter att minska är de kvalificerade förbanden till lands, till sjöss och i luften. Det finns mycket som talar för att man i framtiden bör överlåta åt de civila delarna av totalförsvaret en del av den årliga kontingent som nu uttas för det militära försvaret. Civilförsvaret har ett mycket stort behov av personell föryngring. Sjukvården har stort behov av fler personer i krigstid. Kommunernas krigsplanläggning skulle underlättas om kommunerna också fick disponera yngre män. För stora delar av det ekonomiska försvaret vore det ytterst angeläget att få behålla en del av de yngre män, som i dag går till militärt försvar. Det kan därför mycket väl bli så, att de civila delarna av totalförsvaret i en annan, längre bort liggande framtid tillförs åtskilliga yngre män, alltså även sådana som i och för sig skulle ha varit beredda att fullgöra vapentjänst. Talet om att vapenfria skulle hota den allmänna värnplikten synes mig alltså felaktigt och onyanserat. Sådant tal är närmast oförskämt mot civilförsvaret, det ekonomiska försvaret och sjukvården i krig. I varje fall borde sådana partier och debattörer, som menar att det är angeläget att förstärka de civila delarna av totalförsvaret, akta sig för att i den här frågan använda uttryck, som tyder på att man bara betraktar militärt försvar som betydelsefullt. Det finns t.ex. undersökningar, som visar att just den otillräckliga sjukvården i krig — både den civila och den militära — är den kanske besvärligaste flaskhalsen inom vårt totalförsvar. Det finns alltså, som jag ser det, mycket starka skäl att bejaka en liberalisering av vapenfrilagstiftningen. Herr talman! Med den här motiveringen yrkar jag på samtliga punkter bifall till försvarsutskottets hemställan i betänkandet nr 28.
Herr talman! Jag noterar att Hans Lindblad mer entusiastiskt än t.o.m. försvarsministern sluter upp bakom den proposition vi nu har att behandla. Visserligen uppehåller sig Hans Lindblad uteslutande vid folkpartiets formuleringar i betänkandet när det gäller frågor som har att göra med prövningsförfarandet. Det kanske han gör rätt i. Men jag tycker att det hade varit värdefullare, om Hans Lindblad också hade tyckt till litet grand om de två första paragraferna i den nya lagstiftningen. Jag menar att dessa båda paragrafer med den utformning de fått inte uppfyller kraven på en klar lagstiftning, och att de således ganska snart kommer att upplevas av folkpartiet som stora hinder när det gäller att ge vapenfrilagen den omfattning, inriktning och betydelse som den borde ha. Jag tror att folkpartiet har, som man kunnat läsa i någon tidning, misslyckats när det gäller att få sina synpunkter beaktade, därför att man inte tagit hänsyn till just de två inledande paragraferna. Jag menar att dessa har en oklar formulering, som är sämre än den tidigare och som är definitivt sämre än formuleringen i utredningens förslag.
Herr talman! För mig är det uppenbart att propositionen, i förhållande till just utredningens förslag, innebär en mer generös bedömning när det gäller prövningsförfarandet. Det är klart utsagt att man utgår från den enskilde och tror att hans ansökan är allvarligt menad. Det är bara i noga specificerade undantag som man inte kan bifalla ansökan. Det vore märkligt om man med ett sådant prövningsförfarande skulle behöva uppleva att människor sätts i fängelse och att en nämnd uttalar att den vet bättre och att den enskilde skall i fängelse, därför att man från nämndens sida inte tror på den enskildes uppgifter. Det är det viktiga. Första paragrafen i denna lag och prövningsförfarandet avgör om vi verkligen har en rätt för de människor, som vill slippa vapentjänst på grund av egen personlig övertygelse. Det grundläggande här var att vi fick en proposition, där man gick längre än man gjorde i utredningen i det avseendet. Så till 2 §, som avser någonting helt annat. Det gäller här de människor som har rätt att slippa vapentjänst, men som vägrar att göra annan tjänst, såsom inom sjukvården, civilförsvaret, ekonomiska försvaret eller totalförsvaret. Här har man inte nått så långt, som t.ex. Birger Möller i utredningen ville. Detta är väl ändå en mindre viktig fråga. Det väsentliga är att man inte skall behöva göra vapentjänst mot sin vilja. Jag tycker kanske att Roland Brännström borde ha märkt att jag ägnade en hel del av mitt anförande åt just detta problem: Vad skall man kunna få vägra också av civila funktioner? Om det skall vara möjligt att slippa också civila funktioner är det litet ologiskt att detta bara skall gälla för män i värnpliktsåldern. Motsvarande paragraf borde i så fall finnas i civilförsvarslagen och gälla för män och kvinnor upp till 65 år. En motsvarande paragraf borde finnas på sjukvårdspersonal och i den allmänna tjänstepliktslagen. Jag tycker att det är en vidare och viktig fråga, men det viktigaste nu är väl att få en mycket generös liberal lag just för dem som vill vägra att bära vapen.
Herr talman! Det är inte helt ovanligt att regeringspartierna inte når ända fram. Det har ju Hans Lindblad erkänt när det gäller 2 3. Jag skulle ha uppskattat att om Hans Lindblad hade gjort en konsekvent koppling mellan 15 och 2 8 och det han pläderar för såsom varande det mest värdefulla i den nya lagstiftningen. Jag delar Hans Lindblads uppfattning att människor som har en sådan övertygelse att det är omöjligt för dem att använda vapen naturligtvis skall befrias från sådan tjänstgöring. Men vi har rimligtvis också att ta andra hänsyn i dessa sammanhang, därför att samhället ju ställer krav. Vi har här att göra med två mot varandra stridande lagstiftningar: en pliktlag och en lag som skall medge undantag från pliktlagen. Jag tror att det är mycket viktigt att uppmärksamma det förhållandet. Sedan sade Hans Lindblad att när det gäller det här förslaget står alla de borgerliga partierna bakom regeringen. Jag skulle vilja ifrågasätta det litet grand och påminna Hans Lindblad om en debatt som fördes i utskottet om försök att hitta bättre formuleringar av 1 § och 25 i denna lag. Jag skulle också vilja ställa en liten fråga till de centerpartister som i utskottet delar ansvaret med de andra två regeringspartierna: Hur är det egentligen med centerpartiet? Är det svårt att stå upp här i kammaren och förklara varför centern hamnat på den här linjen när det gäller den nya vapenfrilagen? Är det svårt för t.ex. representanten för ungcentern Gunnar Björk i Gävle att stå bakom det här förslaget?

Herr talman! Roland Brännström efterlyste en koppling mellan 1 § och 20 I 1 5 anges villkoren för att få vapenfri tjänst, dvs. slippa militärtjänst. 2 § innehåller bestämmelser om tjänstgöringsalternativ. Men vad debatten gäller är: Skall orden ”under beredskap och krig eller totalförsvar” ingå? Och då finns egentligen ingen koppling, därför att I § ger möjlighet att slippa militärtjänst. Det finns vissa personer som inte vill göra militärtjänst men inte någon civil totalförsvarstjänst heller. Då blir det egentligen ointressant om vederbörande får vapenfri tjänst, för han tänker inte göra vare sig det ena eller det andra. I verkligheten är det på det sättet att socialdemokraterna, om jag har fattat er rätt, tycker att de här människorna i allmänhet skall tjänstgöra — det gäller bara att hitta mjukare former. För visst skall de i krigstid göra en samhällsnyttig insats inom funktioner som är viktiga.

Herr talman! Till försvarsutskottets betänkande nr 28 har jag fogat ett särskilt yttrande som tar upp prövningsförfarandet vid ansökan om vapenfri tjänst. Mot bakgrund av vad som föreslås i propositionen och i utskottsbetänkandet kan det finnas anledning att ställa frågan om avsikten är att en verklig prövning skall komma till stånd. Enligt lagtexten skall vapenfrinämnden pröva om den vapenfrisökande uppfyller kraven för vapenfri tjänst enligt I §. För att nämnden skall kunna göra en sådan prövning måste den, efter vad jag förstår, ha ett underlag på vilket prövningen kan ske. Nämnden har enligt nämnda paragraf att pröva sannolikheten av att den värnpliktiges påstående ”att bruk av vapen mot annan är så oförenligt med den värnpliktiges allvarliga personliga övertygelse att han icke kommer att fullgöra värnpliktstjänstgöringen” är allvarligt menad och grundad på djup personlig övertygelse. Lagrådet har ställt sig tveksamt till det föreslagna prövningsförfarandet och ifrågasatt om det verkligen är fråga om en prövning eller om det endast är ett anmälningsförfarande. I det senare fallet skulle, som lagrådet framhåller, vapenfrinämnden få endast en registrerande funktion. Lagrådet anser sig dock kunna utgå ifrån att avsikten är att en verklig prövning av ansökan skall komma till stånd. Departementschefen framhåller med anledning av lagrådets yttrande att lagförslaget innebär att en prövning av ansökningen skall ske men att sökandens bevisbörda inte bör vara tung. Av detta yttrande av departementschefen framgår att en viss bevisbörda åvilar den sökande. Detta leder mig till att den sökande skall redogöra för sin inställning och att en sådan redogörelse skall ingå i det underlag på vilket vapenfrinämnden har att grunda sitt beslut. Om vapenfrinämnden inte får ett så långt möjligt sakligt underlag för sitt ställningstagande ter sig nämndens övervägande mot bakgrund av 1 § som helt meningslöst. Denna tolkning av det föreslagna prövningsförfarandet framgår av mitt särskilda yttrande. Och med denna tolkning godtar jag i likhet med utskottet att prövningsförfarandet förenklas, dock utan att man avstår från ett godtagbart underlag för bedömningen. Utredningssamtalet bör, som också vapenfriutredningen framhöll, koncentreras kring frågan om bruk av vapen och om arten av den sökandes, som det står i paragrafen, ”allvarliga personliga övertygelse”. Med ett sådant förfarande torde man så långt det är möjligt kunna undvika misstag vid beviljande av vapenfri tjänst. Herr talman!

Och dessa våra värnpliktiga fullgör denna plikt och skyldighet, trots att det hos de allra flesta för att inte säga alla, vågar jag påstå, finns en inneboende, djupt rotad motvilja mot att bruka vapen mot någon annan människa. De gör detta personliga offer eller uppoffring helt naturligt i första hand i mer eller mindre uttalade förhoppningar om att de inte skall behöva ställas inför den svåra uppgiften att bruka vapen mot annan. Men de är beredda att göra denna insats även om det medför allvarlig samvetsnöd, och det sker med en känsla av att ta ansvar för landets frihet och oberoende och för att skydda våra medborgare, deras frioch rättigheter, vårt samhällsskick och vår demokrati. Jag anser att det är mycket angeläget att alla dessa unga medborgare och värnpliktiga verkligen får en rättvis bedömning vid beviljande av vapenfri tjänst. I fråga om det meningsutbyte som förekommit mellan Hans Lindblad och Roland Brännström vill jag bara säga att jag anser att det av både propositionen och utskottsbetänkandet framgår ganska klart och tydligt hur lagen skall tolkas och tillämpas. Herr talman! Med betta ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag hoppas att Gunnar Oskarson och Hans Lindblad så småningom kan tolka lagstiftningen på samma sätt. Men jag är inte så övertygad om att de kommer att kunna göra det.
Herr talman! Jag går upp i den här debatten med den kanske något fromma förhoppningen att för en gångs skull kunna övertyga någon borgerlig ledamot att rösta på socialdemokraternas reservation. Jag tror nämligen att åtskilliga folkpartister och även en och annan centerpartist känner otillfredsställelse över regeringens proposition. Jag har också mycket svårt att förstå Hans Lindblads förnöjsamhet — ja, nästan jublande tonläge — när han kommenterar propositionen. Efter Gunnar Oskarsons inlägg blir Hans Lindblads glädje ännu mer obegriplig. Vapenfriutredningen tillsattes 1973. Jag var med i den utredningen. Vi uppfattade som ett av de svåraste problemen att allt fler ungdomar på grund av totalvägran tvingades in i fängelse. Vi försökte därför på olika sätt undvika fängelsestraff som påföljd för vapenvägran. Och vi försökte utforma en lagstiftning som skulle kunna undanröja motivet för totalvägran. Av detta skäl föreslog vi införande av en ny sanktionsform, kallad samhällstjänst. Tyvärr har det av remissvaren visat sig vara svårt att fullt ut genomföra detta förslag. I den socialdemokratiska partimotionen föreslås en särskild samhällstjänst inom försvaret. Även om detta är ett begränsat genomförande av utredningens tankegångar, så hälsar jag det med tillfredsställelse. Jag hoppas att det skall kunna genomföras och sedan utvidgas när erfarenheter har vunnits. Motivet för denna samhällstjänst är att man i största möjliga utsträckning skall undvika att någon döms till fängelsestraff för sin vägran att fullgöra vapentjänst. Utredningen ansåg detta som ett viktigt motiv. Utredningen var i det avseendet också enig. Det är därför förvånande att försvarsutskottet inte kunnat nå enighet om en lösning i denna riktning. Den andra punkt som jag vill beröra är utformning av 2 § i regeringens förslag till ny vapenfrilag. Jag vill klart säga ifrån att regeringens förslag beträffande denna paragraf är olyckligt. Det kan leda till att antalet totalvägrare kommer att öka och därmed att flera unga män kommer att dömas till fängelse för vapenvägran. Vapenfriutredningen ville undvika en hård koppling mellan vapenfri tjänst och totalförsvaret. Vi vet nämligen att många avstår från att söka vapenfri tjänst, därför att de inte vill fullgöra uppgifter i totalförsvaret. Utredningen ville därför öppna en möjlighet till vapenfri tjänst i vissa fall utan att krigsplacering skulle behöva ske. Men försvarsministern går i precis motsatt riktning. Han skärper kravet på denna punkt. Det sker genom ett tillägg i 28. Den nuvarande lagen säger att vapenfri tjänst skall vara av betydelse för samhället, och det har i stort sett inte vållat några problem. Men regeringen föreslår nu att vapenfri tjänst skall vara av betydelse för samhället under beredskap och krig. Försvarsministern anger i motivtexten att ingen kan undandra sig krigssamhällets uppgifter. Denna skärpning kommer, befarar jag, att öka antalet totalvägrare och antalet som döms till fängelsestraff. Därför begriper jag inte Hans Lindblads jublande tongångar. Det är för mig helt obegripligt att de borgerliga enigt föreslår den här skärpningen. Särskilt förvånande är det att folkpartiet gått med på denna försämring av vapenfrilagen. Jag vill gärna ge ett erkännande till folkpartiets representant i utredningen Birger Möller. Han gjorde på denna punkt en mycket god insats. Med stor vaksamhet ägnade han intresse åt utredningens formuleringar när det gällde villkoren för vapenfri tjänst. Han, tillsammans med oss andra i utredningen, lade ner stor möda på att finna former som skulle göra det möjligt att undvika fängelsestraff. Nu klämmer försvarsministern i med en lagformulering som tvingar unga män in i fängelse alldeles i onödan. Hur kan folkpartisterna acceptera detta? Jag hoppas att det finns tillräckligt många folkpartister och för all del också centerpartister här i kammaren, som motsätter sig detta tillägg i lagtexten för att förhindra en ökning av fängelsestraff. Får jag fråga försvarsministern och företrädare för utskottsmajoriteten: Bedömer ni den här skärpningen i 2 § som så viktig att ni är beredda att ta konsekvenserna av ett ökat antal fängelsedomar? Den risken är alldeles uppenbar. Vapenfriutredningen blev oenig på en punkt. Det gällde prövningsförfarandet. Där reserverade sig folkpartiets representant. Sedan uppstod en lång och hård strid i regeringen. Den striden har försenat en reformering av vapenfrilagstiftningen. Och ut ur denna strid har sent omsider kommit vad jag menar vara en på vissa punkter ganska dålig produkt. Ett prövningsförfarande finns kvar. Där har folkpartiet fått några luddiga skrivningar som tröst för mödan. Denna luddighet innebär att ingen i dag kan säga hur det framtida prövningsförfarandet kommer att fungera. Praxis kan komma att bli väldigt ojämn. Redan har två tolkningar presenterats i dag av den borgerliga majoriteten. Folkpartisterna i regeringen har tydligen ägnat all kraft åt att få bort prövningsförfarandet men utan att lyckas. Samtidigt har de släppt igenom olyckliga och, som jag menar, farliga ändringar av I och 2 §§ Det är enligt min mening häpnadsväckande. Jag utgår från att Bernt Ekinge inte accepterar dessa ändringar. Jag vädjar till honom och andra här i kammaren att hejda högervridningen av vapenfrilagstiftningen på de här punkterna. Det är ändå så, att ett generösare prövningsförfarande är ganska värdelöst för alla dem som inte vill söka vapenfri tjänst. Därför är det viktigt att undanröja de psykologiska hinder som många upplever vid en hård koppling av vapenfri tjänst till ett krigssamhälles uppgifter. Det var tanken bakom vapenfriutredningens förslag på den här punkten, men försvarsministern går i precis motsatt riktning. Låt mig sedan säga att det uttalande som försvarsministern enligt pressreferat har gjort ger oss anledning till stor vaksamhet. Hans något föraktfulla inställning till vapenvägrare har upprört många. Att totalvägrare inte bör göra anspråk på plats i skyddsrum vid krig avslöjar en människosyn som i det här sammanhanget är alarmerande. Det är i och för sig inte att undra på att propositionen är dålig. Den utgör nämligen ett försök till kompromiss mellan å ena sidan försvarsministern med hans nedlåtande attityd till vapenvägrare och å andra sidan den generösa attityd som vissa folkpartister står för. Avslutningsvis vill jag beklaga att vapenfrilagstiftningen inte kan genomföras i enighet. Den har först föranlett strid i regeringen mellan de borgerliga partierna. Vi socialdemokrater kan naturligtvis inte godta den bristfälliga kompromissprodukt som regeringens förslag utgör. Därför har det blivit strid i försvarsutskottet och strid här i kammaren. Som utredare känner jag djup besvikelse över att arbetet från 1973 till nu har lett fram till ett så dåligt resultat. Jag beklagar de vapenfrisökande som har förväntat sig att nu få bättre ordning och reda. Jag beklagar dem som skall administrera verksamheten. Det gäller främst vapenfrinämnden och arbetsmarknadsverket. Propositionen har knappast underlättat deras arbete — tvärtom. Ett sista hopp står till kammarens ledamöter. Ett bifall till reservationen skulle avsevärt förbättra resultatet av de gångna årens långa debatter och överväganden.

Herr talman! Prövningsförfarandet och villkorsparagrafen avgör hur många som kan få vapenfri tjänst. Det är bara att konstatera att propositionens förslag är betydligt mer generöst än utredningsmajoritetens förslag. Det intressanta är att inte bara regeringen har kommit fram till detta. Även socialdemokraterna går längre än utredningsmajoriteten. Inte ens Georg Andersson själv föreslår här i kammaren att det som han och utredningsmajoriteten står bakom i fråga om prövningsförfarandet skall godtas av riksdagen, utan han accepterar en längre gående liberalisering, alltså att flera människor får vapenfri tjänst. Detta är viktigt, eftersom tanken att man skulle kunna få fängelse därför att man vägrar bära vapen, för många människor är väldigt stötande. Propositionens förslag innebär en långtgående liberalisering. Nästa fråga är: Skall de som har beviljats vapenfri tjänst inte behöva jobba inom sjukvård och kommunernas barnomsorg eller inom civilförsvar och ekonomiskt försvar? Allt detta ingår dock i totalförsvaret, för numera har kommunerna, landstingen och näringslivet en krigsplanläggning. Enligt propositionen skall man se det såsom en krigsplacering i vid mening. Det behöver inte prompt vara ett hårt utformat papper på detta, men man skall veta vilken sektor man jobbar inom. Det finns öppningar i den även för naturvårdsarbete. Man skall i krig ha en uppgift som någon av huvudmännen, exempelvis landstinget eller kommunen, står för. Det borde vara svårt för Georg Andersson att föra en hård argumentation för att människor skall kunna få en syssla utanför totalförsvaret. Finns det i krig någon syssla utanför totalförsvaret? Man talar om att det är fråga om psykologi och hur folk uppfattar saker. Man reser sig mot begrepp som totalförsvar, civilförsvar, beredskap och krig. Låt oss då notera att just den ökade informationsmöjligheten gör att vi kan tala om för människorna att i totalförsvaret ingår t.ex. kommunernas barnavård. Kommunerna har en krigsplanläggning även på det området. I verkligheten är det svårt att se vilka vapenfria som skulle kunna stå utanför totalförsvaret. De vapenfria som gräver på Björkö krigsplaceras i dag i civilförsvaret. De är krigsplacerade, även om deras tjänst i fred ligger utanför totalförsvaret. De har en given funktion att vara med i civilförsvaret och rädda liv.
Herr talman! Georg Andersson har här tagit upp formuleringen i 25 vapenfrilagen.

Men om vårt land blir utsatt för ett angrepp, ingår praktiskt taget all verksamhet i samhällets totalförsvar. Däri ingår även befolkningsskydd, räddande av liv genom tjänst i civilförsvaret samt många andra vapenfria arbeten. Eftersom totalförsvaret verkar enbart under beredskap och krig, vill jag påstå att det här är bara en formuleringsfråga. Det finns ingen skillnad i realuppfattning.
Herr talman! Jag är inte riktigt säker på att Hans Lindblad har förstått mitt förra inlägg. Jag har inte diskuterat prövningsförfarandet nu. Jag menar i och för sig att propositionen är luddig på den punkten, men vi godtar vad som där föreslås, så får vi se vad det blir av det. Vad jag är orolig för är att propositionen har satt upp en psykologisk spärr, som innebär att flera vapenvägrare kommer att avstå från att söka vapenfri tjänst och gå direkt på totalvägran. Och då återstår enligt propositionen och enligt nuvarande lagstiftning enbart fängelsestraff i slutändan. Det är därför jag tycker att det är olyckligt med tillägget i 2 § som innebär en skärpning. Jag frågade förut: Bedömer ni det så viktigt att få med denna skärpning att ni är beredda att ta den risk som det innebär att få flera totalvägrare och alltså att nödgas utdöma flera fängelsestraff? Per Petersson säger nu att det här är bara en formuleringsfråga. Men är det så enkelt? Varför då ingripa på det här sättet och skapa oro? Varför inte då enas i utskottet om att ha kvar den nuvarande formuleringen, som på den här punkten inte har inneburit svårigheter?

Herr talman! Georg Andersson sade att han inte hade talat om prövningsförfarandet. Nej, men han sade att jag verkade väldigt till freds, och jag vet åtminstone vad jag var till freds med, nämligen prövningsförfarandet. Vad är vapenfrilagstiftningen? Jo, det är en undantagslag till värnpliktslagen. Värnpliktslagen ålägger män mellan 19 och 47 år att tjänstgöra inom det militära försvaret. För att de värnpliktiga, vilkas övertygelse säger dem att de inte skall bära vapen, skall slippa göra detta, finns det en särskild lagstiftning. Kravet att de också skall slippa civil tjänst i totalförsvaret borde, om man verkligen skall driva det kravet, avse en tilläggslagstiftning för alla tjänstepliktiga. Det är litet märkligt att män som har sluppit värnpliktstjänstgöring också skall slippa tjänstgöring inom sjukvården medan det för sjukvårdens personal inte finns någon sådan paragraf. Det vore logiskt att kräva att tjänstepliktslagen för sjuk vårdspersonal, civilförsvarslagen och den allmänna tjänstepliktslagen skall ha motsvarande undantagsklausuler Varför ski Idre människor, varför skall kvinnor. varför skall sjukvårdens personal inte medges samma undantag? Jag vet inget land där det anses att människor på grund av sin övertygelse skall slippa arbeta med sjukvård etc. i händelse av krig. Men om man tar upp frågan så bör det väl gälla över hela linjen, inte bara kategorin vapenfria tjänstepliktiga. Jag tycker att kravet, om man vill driva det, bör tas upp i ett betydligt större sammar.hang.
Herr talman! Jag vill bara notera att nu har Georg Andersson kommit till en, som jag tycker, mera riktig bedömning. Nu har han talat om en psykologisk spärr. Jag menar att om vi hjälps åt att förklara det enkla förhållandet att totalförsvaret fungerar endast under beredskap och krig, så kommer den psykologiska spärren mycket snabbt att försvinna.
Herr talman! Jag upprepar frågan: Har nuvarande formulering av 2 § vållat problem? I så fall kan det ju motiveras att man överväger en ändring. Vapenfriutredningen kom fram till att nuvarande formulering var acceptabel och att det inte behövdes någon ändring. Vi ville snarare få en tolkning i mera liberal riktning, en generösare tolkning. Remissinstanserna har väl inte anfört några betänkligheter på den här punkten? Men försvarsministern klipper till och fogar in skärpningen ”under beredskap och krig” i den nya lagtexten. Jag menar att det är en psykologisk spärr, och den skall vi inte förakta om den kommer att leda till ökat antal fängelsedomar. Det är ju det som vi framför allt har försökt undvika med vapenfriutredningens arbete och som vi hoppas att riksdagens beslut också skall leda fram till. Låt oss nu hjälpas åt att förklara det här, säger Per Petersson. Men varför skall vi skriva in någonting som är omotiverat och som sedan kräver förklaringar? Det är bättre att då aldrig skriva in det. Jag har ett exempel på hur svårt det kan vara att förklara. Det är ett uttalande från svenska ekumeniska nämnden, som väl inte tillhör dem som har svårt att fatta. Men den säger som reaktion på förslaget att det är olyckligt, särskilt med tanke på att en nära anknytning till totalförsvaret kan medföra nya fall av totalvägran med åtföljande fängelsedomar. Det är just det som jag varnade för, och jag vädjar till kammarens ledamöter att rösta för reservationen på den här punkten.

Herr talman! Från folkpartiets sida har vi i många år krävt en liberalare och humanare lagstiftning för vapenfria värnpliktiga. Det grundläggande kravet som vi därvid ställt är, att ingen mot sin övertygelse skall tvingas göra vapentjänst, utan i stället skall beredas möjlighet att som vapenfri göra annan samhällsnyttig insats. Den nuvarande vapenfrilagen har lett till att hundratals ungdomar, som haft en allvarlig övertygelse mot bruk av vapen, årligen hamnat i fängelse. Tyvärr har detta understundom skett efter en godtycklig prövning från myndigheternas sida angående vederbörandes samvetsbetänkligheter. Därför hälsar jag personligen det nya förslaget till vapenfrilag med tillfredsställelse, även om jag på några punkter har en avvikande uppfattning. Det är min förhoppning att den nya lagen skall leda till att man undviker fängelsedomar i framtiden. Även om jag således inte är nöjd på en del punkter, vill jag ändå framhålla att jag anser att förslaget innebär så betydande förbättringar att förutsättningar bör finnas för att alla som har en allvarlig personlig övertygelse mot bruk av vapen i fortsättningen skall ges möjlighet till vapenfri tjänst. I såväl propositionen som försvarsutskottets betänkande framhålls att det i tre viktiga avseenden kommer att bli förbättringar: möjligheterna att erhålla tillstånd till vapenfri tjänst blir större, prövningsförfarandet förenklas och tjänstgöringsområdena blir flera. Detta är betydelsefulla förbättringar. Uttrycket ”djup samvetsnöd” utgår ur lagtexten. Utskottet räknar också med att den vapenfrisökandes bevisbörda skall minska. I propositionen framhålls att en sökande som efter samtal med en särskild utredningsman och efter viss betänketid bekräftar sin inställning, bör beviljas vapenfri tjänst, såvida inte påtagliga skäl talar däremot. Sådana påtagliga skäl kan, enligt propositionen, vara uppenbart organiserade massansökningar eller att det av omständigheterna klart framgår, att vad den sökande egentligen eftersträvar är ett anstånd med militärtjänstgöringen. Det är självklart att just sådana omständigheter aldrig kan utgöra grund för beviljande av vapenfri tjänst. Därom är vi helt ense. Herr talman! Detta innebär ju också att handläggningen i vapenfrinämnden i fortsättningen måste kunna följa betydligt enklare rutiner än f. n. Det förenklade prövningsförfarandet överensstämmer i allt väsentligt med Birger Möllers reservation i vapenfriutredningens betänkande. Denna reservation har bl.a. Sveriges frikyrkoråd givit sin fulla anslutning till. Någon egentlig prövning från nämndens sida skall i fortsättningen enligt såväl propositionen som utskottsbetänkandet förekomma endast när det finns anledning misstänka, att det föreligger några andra motiv än som anges i lagens 1 §. I alla dessa fall kommer bevisbördan att åvila vapenfrinämnden. Varje medborgare har rätt att få veta på vilken grund en dom, ett utlåtande eller ett avgörande stöder sig. Utan detta har man ju betagits möjligheten att försvara sin rätt. Den ökade bevisföringen från vapenfrinämndens sida blir i och för sig en naturlig konsekvens av att bevisbördan minskar för den sökande. Det bör också framstå som mer eller mindre självklart, att när nämnden i enstaka fall i fortsättningen kan komma att avslå en ansökan, nämnden kommer att kalla den sökande för att på så sätt få möjlighet att bilda sig en klar uppfattning i ärendet. I sådana fall måste det också vara rimligt att den sökande får rätt till personligt biträde. I fråga om den särskilda utredningsmannens medverkan i fortsättningen hälsar jag med tillfredsställelse att den typ av förhör som hittills förekommit i fortsättningen ej skall äga rum. När utredningsmannens funktion huvudsakligen endast blir av informativ karaktär finns det i fortsättningen ingen anledning för utredaren att själv avge något omdöme om sökanden. Detta är ju helt uppenbart, eftersom det avgörande kriteriet i fortsättningen är att den sökande efter viss betänketid direkt till vapenfrinämnden intygar att han fasthåller vid att bruk av vapen mot annan är så oförenligt med hans allvarliga personliga övertygelse att han icke kommer att fullgöra värnplikt. Något tyckande från utredningsmannens sida kan det ju då inte bli fråga om. Det räcker med att ”informatören” intygar att informationen givits och att den sökande förklarar varför han önskar vapenfri tjänst. Detta är en klar förbättring. Men det måste också få till konsekvens att den handledning för utredaren, som vapenfrinämnden fastställde 1971, inte längre kan gälla. Jag utgår ifrån att regeringen med uppmärksamhet följer frågan om en eventuell ny instruktion för utredarna i deras nya funktion. Det måste ju vara angeläget att denna nya syn på vapenfrifrågorna snabbt tränger igenom. Jag slår alltså fast propositionens och utskottets klara uttalande, att en ansökan skall anses allvarligt menad och beviljas, om inte påtagliga skäl talar däremot. Det kan alltså i fortsättningen inte bli fråga om någon som helst detaljmätning eller något vagt tyckande i bedömningen från nämndens sida av den sökandes allvarliga övertygelse. Herr talman! Jag har ganska utförligt uppehållit mig vid prövningsförfarandet. Men det är naturligtvis inte utan skäl. Prövningsförfarandet är ett av de viktigaste momenten i betänkandet. Ytterst har det nuvarande prövningsförfarandet varit anledningen till en mängd fängelsedomar under senare år. Svaret på frågan hur det skall bli i fortsättningen med prövningsförfarandet ger försvarsministern i sin deklaration på s. 157 i propositionen. Här önskar jag att Gunnar Oskarson lyssnar. Jag tror det var på grund av ett rent missförstånd som han så felaktigt citerade i sammanhanget. Försvarsministern säger nämligen: ”Så som lagrådet anför ligger det i sakens natur att man, när det gäller att bedöma en så djupt personlig fråga som någons inställning till bruk av vapen mot andra människor, i allmänhet är hänvisad till att bygga på vad den enskilde själv uppger. Det i remissprotokollet föreslagna prövningsförfarandet utgår från denna grundläggande förutsättning.” Till slut ett par andra punkter. I såväl min motion som den socialdemokratiska motionen och vpk-motionen yrkas att uttrycket ”beredskap och krig” skall utgå ur lagtexten. Jag delar här vapenfriutredningens enhälliga bedömning. Det kan inte vara rimligt att på detta sätt omöjliggöra för det fåtal det här är fråga om, att få fullgöra vapenfri tjänst utan att bli krigsplacerade. Som tidigare har nämnts här har Svenska ekumeniska nämnden i en skrivelse tagit upp den här frågan, och jag tror det kan finnas anledning att läsa in till riksdagens protokoll vad de skriver i sin helhet: Enligt lagförslaget skall vapenfri tjänstepliktig fullgöra tjänst i verksamhet, som är betydelsefull för samhället ”under beredskap och krig”. Det citerade uttrycket innebär, att tjänstgöringsalternativen utväljs enligt en mer restriktiv princip än vad som är fallet f. n. och, framför allt, än vad vapenfriutredningen föreslagit. Detta är olyckligt, särskilt med tanke på att en nära anknytning till totalförsvaret kan medföra nya fall av totalvägran med åtföljande fängelsedomar. Enligt nämndens uppfattning bör en ny lagstiftning i alla sina delar präglas av målsättningen att undanröja problemet med fängelsedom som sanktion mot övertygelsebestämt handlande. Kriteriet att tjänsten skall vara ”betydelsefull för samhället” framstår mot denna bakgrund som tillräckligt och mer tillfredsställande. Jag beklagar att försvarsministern och utskottets majoritet inte har kunnat gå med på en sådan förbättring av den nya lagen. Från folkpartihåll har vi också under många år krävt att internationellt biståndsarbete skall kunna utgöra ett alternativ till militärtjänstgöring och vapenfri tjänst. Detta krav finns också med i min motion. Då såväl SIDA som flera andra remissinstanser i sina remissvar på vapenfriutredningen biträtt förslaget att biståndsarbete skall få tillgodoräknas som fullgod vapenfri tjänst, borde det ha varit möjligt för utskottet att tillmötesgå de många framstötar som i olika sammanhang gjorts i den här frågan. När det gäller sanktionsformerna vid vägran framhåller försvarsministern att vid vägran första gången bör i normalfallet villkorlig dom kunna ifrågakomma tillsammans med kraftiga böter. Vid vägran andra gången förordar försvarsministern fängelsestraff på minst fyra månader. Detta är naturligtvis ett mycket kännbart straff. Det är beklagligt att försvarsministern avvisar vapenfriutredningens förslag om att domstol skall kunna döma till något slag av samhällstjänst. Har det varit möjligt att införa denna påföljd i andra länder borde det vara möjligt också hos oss. Under alla förhållanden bör påföljden fängelse i normalfallet inte omfatta längre tid än högst tre månader. Jag stöder alltså på denna punkt reservanterna i utskottet. Det finns i detta sammanhang anledning understryka vad som tidigare har sagts och framför allt vad justitieutskottet säger i sitt yttrande, nämligen att vad försvarsministern föreslår i påföljdsfrågan kan icke vara bindande för domstolarna i deras rättsutövning, då påföljden icke har stöd i den föreslagna lagtexten eller i motivuttalandena. Herr talman! Även om det finns delar i det nya förslaget till vapenfrilag som är svåra att acceptera är det ändå min förhoppning att den förnedring som många unga pojkar utsatts för på grund av att de följt sin samvetsbestämda övertygelse att vägra bruka vapen mot någon människa, efter den I juli i år för alltid skall tillhöra en förgången tid. Jag bygger den förhoppningen på vad jag inledningsvis underströk, nämligen att många och väsentliga förbättringar har skett. Vid voteringen kommer jag, herr talman, på punkterna 3, 6 och 13 att ansluta mig till reservationen. På övriga punkter ansluter jag mig till utskottets förslag.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Bernt Ekinge konsekvent har följt upp sina tankegångar från den omfattande motion han har i det här ärendet liksom att han satt sig in i det samband som finns mellan 1 § och 2 § samt prövningsförfarandet. Det är värdefullt att dessa synpunkter kommit till uttryck, och liksom Georg Andersson önskar jag att fler ledamöter av denna kammare uppmärksammar det viktiga samband som finns mellan 13 och 25 och det övriga innehållet i lagstiftningen och medverkar till en bättre vapenfrilagstiftning än vad majoritetsförslaget innehåller.

Herr talman! Med hänsyn till det pressade tidsläget skall jag fatta mig kort. I de frågor som behandlas i lagutskottets betänkande nr 30 om bl.a. detaljisters ställning råder i stort sett enighet. Från moderata samlingspartiets sida har vi dock i ett särskilt yttrande velat ge uttryck för vår principiella inställning att man i görligaste mån skall begränsa kravet på lagstiftning i alla frågor där det är möjligt, och att man i fall som berörs i betänkandet i första hand bör lita till överenskommelser genom förhandlingar mellan parterna. Först om dessa inte ger tillfredsställande resultat bör särskild lagstiftning tillgripas. Jag har f. ö. inget särskilt yrkande.

Herr talman! Jag vill bara säga några ord med anledning av min motion 1001, där jag begär förslag till införande i patentlagen av en presumtionsregel vid förfarandepatent. I patentlagstiftningen är det sedan länge en allmänt antagen regel att en produkt kan patentskyddas även genom att den tillverkas enligt ett patenterat förfarande. Produkten får härigenom ett s.k. indirekt produktskydd, som skall ha samma omfattning som om patentet var direkt inriktat på produkten. Denna typ av patentskydd har stor betydelse när man söker skydd för produkter såsom exempelvis cement eller polymerer, vilka är svåra att definiera eller kanske inte kan patenteras i sig själva, men där tillverkningsmetoden är ny och anses behöva skyddas för att man skall kunna hindra ojämn konkurrens. Det indirekta produktskyddets värde har dock varit reducerat genom att patenthavaren vid intrång själv måste bevisa att produkten framställts genom det patenterade förfarandet. Det kan ställa sig svårt för patenthavaren att med utgångspunkt i produktens utseende och beskaffenhet kunna sluta sig till om produkten tillverkats enligt ett visst förfarande. En eventuell intrångsmakare har med nuvarande lagstiftning stora möjligheter att försvåra insamling av bevis, vilket även minskar rättens möjlighet att skipa rättvisa. Det är därför nödvändigt att bevisskyldigheten omkastas så att produkten anses tillverkad enligt det patenterade förfarandet till dess motsatsen bevisas. Härigenom kan domstolarnas arbete förenklas, då man lättare kan erhålla bevis från såväl svarandesom kärandesidan. Det är viktigt att förfarandepatent ger lika starkt skydd mot intrång som föreligger vid produktpatent. I annat fall förleds lätt den patentsökande att söka produktpatent, vilket ofta gör att han endast med största svårighet och till hög kostnad kan hävda sin rätt. Herr talman! Man är inte bortskämd med att motioner tillstyrks, men i detta fall anser utskottet det lämpligt att den väckta frågan om en presumtionsregel vid förfarandepatent prövas närmare vid den blivande översynen av patentprocessen. Flera EG-länder har i sina patentlagar en motsvarande presumtionsregel. En sådan regel har också införts i marknadspatentkonventionen. Det är min förhoppning att den tidigare omtalade översynen av patentprocessen kommer till stånd så snart som möjligt och att då även frågan om införandet av en presumtionsregel vid förfarandepatent tas upp till. behandling. Herr talman! Jag yrkar bifall till lagutskottets hemställan i dess betänkande MI

Herr talman! Utbildningsdepartementet har på senare tid lagt fram två propositioner. Den ena är 1977 78:97 angående pliktexemplar till bibliotek och arkiv. De båaa propositionerna behandlar i princip samma sak. Presentationen och behandlingen av dem är sådan att det enligt min mening är motiverat med en granskning av tillvägagångssättet. Eftersom beröringspunkterna är så många mellan propositionerna, borde de ha behandlats samtidigt i kammaren. Propositionen 97 har behandlats i kulturutskottet, och det är den vi nu skall ta ställning till. Propositionen 114 skall behandlas i utbildningsutskottet och kommer på riksdagens bord under hösten. I båda propositionerna behandlas frågan om inrättande av en arkivenhet, som skall sortera under kungl. biblioteket eller nationalbiblioteket, som det i fortsättningen föreslås heta. I de bägge propositionerna behandlas också frågan om mikrofilmning av svensk tidningspress m.m. I dag skall vi alltså besluta om arkivet och dess organisation och till hösten om mikrofilmningen. Det här är minst sagt förvillande. Man hyllar tydligen principen: varför göra en sak enkel när det går att krångla till den. I anslutning till propositionen 97 har det lagts fram en fyrpartimotion om att det föreslagna nyinrättade arkivet skall förläggas till Kalmar. Likaså föreslås att den mikrofilmning som skall ske skall utföras vid den skyddade verkstaden i Kalmar, som just arbetar med mikrofilmning. Avsikten med denna nya arkivinstitution är att tillgodose forskningens behov. Jag delar uppfattningen att Nationalarkivet bör ansvara för verksamheten. Det innebär ingalunda att den måste lokaliseras till Stockholmsområdet. Verksamheten kan med fördel placeras i Kalmar. Någon samordning med nationalfonoteket eller riksarkivet är lokalmässigt knappast genomförbar. Verksamheten kan inte förläggas i samma byggnader. Behovet av förstärkning av sysselsättningen i Kalmar är klart dokumenterat. Jag vill bara erinra om att riksdagen för någon tid sedan beslöt om nedläggning av F 12. Regeringen tillsatte då en arbetsgrupp med uppgift att undersöka möjligheterna att skapa sysselsättningstillfällen i Kalmar. Både riksdag och regering har med andra ord ett ansvar för det, och här har man nu ett utmärkt tillfälle. Kulturutskottet säger emellertid att praktiska skäl såsom tillgängligheten för forskare talar för att den nya arkivinstitutionen samordnas med andra arkivverksamheter i Stockholm. Jag har förut nämnt om lokaliteterna. Men om en forskare sitter i Stockholm eller i Kalmar och gör sitt arbete spelar väl inte någon större roll. Jag är av den uppfattningen att det går lika bra att forska i Kalmar som i Stockholm. Alla forskare befinner sig inte heller i Stockholm, utan de finns på universitet och andra ställen i hela landet. Det finns också ett samband med mikrofilmningen att ta vara på. Jag förväntar mig att riksdagen så småningom skall besluta att förlägga den till den skyddade verkstaden i Kalmar. Samordningen av ledningsfunktionerna med en enhet i Kalmar för nationalbiblioteket kan knappast innebära några problem. Nu har arbetsmarknadsutskottet yttrat sig i lokaliseringsfrågan som tas upp i motionen, och man har enhälligt beslutat att denna fråga skall prövas av regeringen. Detta skulle ges regeringen till känna enligt arbetsmarknadsutskottets förslag. Kulturutskottet delar vår uppfattning och uttalar att lokaliseringen bör göras av regeringen, men det ger ingenting till känna. Med anledning av det sagda yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets yttrande och föreslår att riksdagen med anledning av motionen 1977 78:8 y)

Herr talman! Vad gäller frågan om arkivering av tryckta skrifter är Sverige ett föregångsland. Sedan mer än 300 år — sedan år 1661 — har kloka och framsynta politiker och ämbetsmän sett till att vi fått ett förnämligt fungerande system beträffande arkivering av tryckta skrifter. Det saknar faktiskt motstycke ute i världen. Med de förslag som läggs fram i den nu aktuella propositionen kommer vårt arkiveringssystem att ytterligare förbättras och effektiviseras. Men den snabba tekniska utvecklingen har medfört nya arkiveringskrav. Det gäller material som produceras av radio och TV genom fonogram, videogram och film. Även detta måste efter visst urvalsförfarande bevaras. För detta behövs en särskild arkivinstitution, ett arkiv för ljud och bild. Därom är vi alla överens. Bernt Nilsson pläderar för att den nya institutionen, Arkivet för ljud och bild, bör lokaliseras till Kalmar eller dess omnejd. Frågorna om tidningsfilmen berörs inte nu. Vi har förvisso från kulturutskottets sida förståelse för önskvärdheten att sprida kulturinstitutioner till många orter i vårt land. Decentralisering utgör f. ö. ett av de mål för den statliga kulturpolitiken, som riksdag och regering har antagit. Men decentraliseringen får inte bli ett självändamål. Då skulle den goda tanken kunna diskrediteras. Vi behöver inte bara en ny arkivinstitution, utan även en institution som verkligen kan fungera på ett bra sätt. Vad som är praktiskt lämpligt måste därför tillmätas avgörande vikt vid bedömningen av lokaliseringen. Det är detta som kulturutskottet, ett f. ö. enigt utskott, påpekat. Vi understryker att praktiska skäl, tillgängligheten för forskare och allmänhet, talar för att det nya arkivet skall samordnas med annan arkivverksamhet i Stockholm, t.ex. riksarkivet och nationalfonoteket. En forskare behöver ofta för sin forskningsuppgift besöka flera arkiv. Det skulle då vara opraktiskt om vissa av de centrala arkiven fanns i Stockholm och vissa på annat håll. Vi menar, liksom arbetsmarknadsutskottet, att regeringen skall avgöra frågan. Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är väl en formalitet som är ganska onödig. Vi tycker att det är helt rimligt och självklart att det är regeringen som skall fatta detta beslut. Vi behöver väl inte i onödan krångla till det som är ganska naturligt och självklart.
Det var ett lika enhälligt arbetsmarknadsutskott som tyckte att man skulle ge detta till känna för regeringen som det var ett enhälligt kulturutskott som tyckte att man inte skulle göra det.